Herr talman! Distinktionen vad som är ministerstyre och vad som är regeringsbeslut är väl helt uppenbar för både Kurt Hugosson och mig. Vad jag har sagt är att det enskilda statsrådet inte kan lägga sig i detta. Men det är klart att regeringen kan fatta vilka beslut som helst — det är självklart. Nu kvarstår hos Kurt Hugosson ett litet missnöje med att han inte fått något klart svar på frågan om regeringen ämnar förhindra nedskärningar av den aktuella trafiken. Jag håller med om att Kurt Hugosson inte har fått något klart svar på den frågan, och jag har i anförande efter anförande försökt motivera varför jag inte kan lämna det. Anledningen är att just detta ärende f. n. bereds inom kanslihuset. Jag har också sagt till Kurt Hugosson att det kommer besked inom den allra närmaste tiden.

Herr talman! Alf Lövenborg har i en interpellation tagit upp vissa förhållanden rörande malmtransporterna i Norrbotten, SJ:s planer rörande styckegodstrafiken samt den minskande timmerflottningen. Alf Lövenborg har frågat om de anförda exemplen faller inom ramen för en samhällsekonomiskt förnuftig trafikpolitik samt om jag anser att de anförda förhållandena ger skäl för ingripande från regeringens sida. Eivor Marklund har frågat mig om jag anser att de malmtransporter mellan Kiruna och Luleå som nu sker på landsväg kan betraktas som försvarbara ur trafikpolitisk och samhällsekonomisk synpunkt. Eva Winther och Torsten Stridsman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att malmtransporterna kan ske på järnväg och inte på landsväg. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Jag håller med frågeställarna om att malmtransporter normalt bör ske med järnväg och inte med lastbil. Jag menar emellertid att man inte kan dra några långtgående trafikpolitiska slutsatser av de begränsade lastbilstransporter som nu går mellan Kiruna och Luleå. När malmfraktavtalet med SJ skrevs 1974 räknade LKAB med att transporterna till Luleå skulle omfatta ca 10 miljoner ton per år. Den mängd som NJA nu kör med lastbil till Luleå är bara 10 000 ton. Detta jämte andra mycket speciella förhållanden torde ligga bakom NJA:s beslut att köra malm med lastbil. Man kan dock utgå från att lastbilstransport är utesluten under normala förhållanden. Låt mig i detta sammanhang säga att det är min principiella inställning att långa landstransporter av tungt gods bör ske på järnväg i så stor utsträckning som möjligt. Detta är en viktig utgångspunkt för det fortsatta trafikpolitiska reformarbetet. Det är dock inte möjligt för regeringen att ingripa i enskilda bolags transporter. Jag vill också klart säga att jag anser att fraktavtalen måste bygga på frivilliga överenskommelser mellan SJ och SJ:s kunder. SJ:s förhållande till kunderna skulle snabbt bli helt omöjligt om det visade sig att det fanns en möjlighet att få särskilda fraktlättnader genom att vända sig till regeringen i de enskilda fallen. I fråga om SJ:s styckegodstrafik har jag tidigare besvarat frågor här i riksdagen. Jag påpekade då att de planer som SJ har på en förändrad styckegodshantering innebär mycket små ökningar av lastbilstrafiken. Vad gäller flottningen menar frågeställaren att besluten om att lägga ner flottningen och övergå till timmertransporter på landsväg är samhällsekonomiskt tvivelaktiga och ur trafikpolitiska och säkerhetsmässiga aspekter helt förkastliga. Frågan om att lägga ner flottningen rymmer inte enbart trafikpolitiska aspekter. I ett samhällsekonomiskt perspektiv måste också ingå bl.a. SKogS-, miljö-, industrioch energipolitiska bedömningar. I flera fall har man när flottningen lagts ner övergått till rationella systemtransporter på landsväg och järnväg. För järnvägens del har detta medfört ett bättre utnyttjande av banorna, vilket är en klar fördel. När det gäller vägtransporterna skall kostnaderna för dessa vägas mot de vinster som uppnås inom andra områden, exempelvis för sysselsättningen inom skogsindustrin. Jag kan konstatera att det vid en samhällsekonomisk kalkyl finns flera skäl som talar för att övergå till andra transportsätt. Flottningen är ett farligt arbete. Den ger inte sysselsättning året runt. Mycket timmer sjunker och bark och annat avfall från stockarna förorenar älven i stället för att tas till vara i produktionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Men jag kan verkligen inte känna mig lika nöjd som förra gången och kan följaktligen heller inte bli lika kortfattad. Svaret gladde mig inte. Statsrådet har visserligen sin principiella inställning som han uttrycker så här i interpellationssvaret: Långa transporter av tungt gods bör ske på järnväg i så stor utsträckning som möjligt. Men vad har man för glädje av en riktig principiell inställning om man inte vill göra något för att rätta till det som är snett och galet? Och det vill uppenbarligen inte kommunikationsministern i det här fallet. Jag har i min interpellation börjat med frågan om de malmtransporter som nu sker efter landsväg i stället för efter den malmbana som redan finns men som inte utnyttjas. Ställ detta mot statsrådets principiella inställning att transport av tungt gods bör ske på järnväg i så stor utsträckning som möjligt. Det här handlar ju verkligen om tung transport och om lång transport, eftersom i vårt län avstånden är stora. Det är också fullt möjligt att sända detta gods per järnväg. Men nu skall alltså malmen gå på landsväg. Vi är flera på Norrbottensbänken som frågar om detta är klokt. Vi ger uttryck för en stark folkopinion i Norrbotten — det vågar jag verkligen säga. Vi ställer frågor som människor i hela vårt avlånga land måste ställa när de konfronteras med denna trafikpolitiska nyordning. Naturligtvis är detta inte ett uttryck för en genomtänkt trafikpolitik. Det måste vara ett uttryck för motsatsen. Folk tar sig för pannan och undrar om världen har blivit galen, om de s.k. marknadskrafternas fria spel totalt har satt förnuftet ur funktion på dem som makten haver inom resp. statsföretag. Visst har det tidigare talats om att transportera malm efter landsväg. Vi har ju som bekant ett malmfraktavtal som länge har varit en påle i köttet på Norrbottens vitala intressen och som länge har betraktats som ett av många sätt att suga ut vårt län. I diskussionerna om detta orättvisa fraktavtal har det ibland sagts att det blir billigare att frakta malm på landsväg. Förre NJA disponenten Edström slog näven i bordet några gånger och sade att vi kanske måste gå över till landsvägstransport om det inte blev någon ändring. Vi tog nog ganska allmänt detta som ett sätt att ställa frågan på sin spets, som ett djärvt utspel, som en metod att sätta press på SJ och regeringen. Att det skulle kunna bli verklighet trodde väl ingen ens i sin vildaste fantasi. Men nu sker det oerhörda — det mest groteska uttryck för det trafikpolitiska vanvett som man tycker sig ha upplevt. Vi har en malmbana mellan Kiruna och Luleå. Den används nu knappast. SJ står med över tusen malmvagnar som inte används. Man har personal, man har hela den trafiktekniska apparaten men ändå skall närmare 21 000 ton malm transporteras på landsväg med lastbil. Dag och natt, vecka efter vecka och månad efter månad skall malmbilarna dundra fram efter landsvägarna, genom kommun efter kommun som inte ens har blivit tillfrågade. Det kommer att ske med allt vad detta betyder i form av ökat vägslitage, olycksrisker och andra negativa konsekvenser. Om malmen hade transporterats i de malmvagnar som nu står och rostar skulle transporten ha kunnat skötas på en dag. Nu skall det ta ca fyra månader. Ingen med förnuftet i behåll kan väl tycka att detta har något som helst att göra med en vettig trafikpolitik. Det måste i stället vara ett uttryck för en total trafikpolitisk anarki. Kommunikationsministern uttrycker sin principiella inställning men gör i övrigt som Pontius Pilatus — tvår sina händer och menar att det är ingenting att göra åt saken. Det här är en fråga mellan två olika statsföretag. Jag tycker, herr Turesson, att detta är ett resonemang som som med förlov sagt är precis lika märkligt som företeelsen att malmen nu skall vräkas upp på landsvägarna i stället för att transporteras på den befintliga malmbanan. Detta är inte en sak som bara angår SJ och NJA —- numera SSAB. Det kan inte vara deras privatsak att vägslitaget ökar, medan malmbanan står oanvänd. Det kan inte vara en sak mellan SJ och det statliga järnverket att vägtrafikanter utsätts för livsfara genom den ökade tunga trafiken. Det angår oss som skall vara ute på vägarna, herr kommunikationsminister. Jag vill inte stå här och säga att det är kommunikationsministerns, SJ:s eller SSAB:s fel att det nu har blivit så här. Problemets grund ligger i ett felaktigt malmfraktsavtal, som måste rivas upp, och i 1963 års trafikpolitiska beslut, som jag betraktar som en av de större olyckor som under senare decennier drabbat svenska folket. Med det beslutet lade man effektivt krokben för varje ambition att skapa en samhällsekonomiskt förnuftig trafikpolitik. Att nu i det här aktuella fallet utslunga beskyllningar åt diverse håll är föga fruktbart, men nog måste man se att något är galet och nog måste man väl försöka rätta till det, när man makten haver. Men kommunikationsministern tänker ingenting göra, och detta är allvarligt och beklämmande i sammanhanget. Statsrådet redovisar sin principiella inställning, medan malmbilarna skall fortsätta att braka fram efter Norrbottens landsvägar. ” Att vara liberal är att vara kluven”, har det sagts. Jag tycker att det gäller även om man är moderat. I varje fall är kommunikationsministerns resonemang ett uttryck för detta. Bakom 1963 års trafikpolitiska beslut, som ju får en allt starkare folkopinion emot sig, kryper SJ också när det gäller omorganiserandet av styckegodstrafiken, som jag nu vill övergå till. Det är ju ingenting som enbart drabbar Norrbotten. Men det blir inte förnuftigare för det. Jag har i min interpellation tagit upp även denna säregna företeelse och exemplifierar från Norrbotten. Kommunikationsministern har ju sin principiella inställning, som är att ”långa transporter av tungt gods bör ske med järnväg i så stor utsträckning som möjligt”. Men, herr kommunikationsminister, jag har frågat järnvägare om vad detta är för styckegods, och man har bekräftat att det i stor utsträckning är tungt gods det handlar om, ofta maskiner, maskindelar och liknande. Att det handlar om långa avstånd torde vara ställt utom allt tvivel. I ett län, som omfattar en fjärdedel av landet, är avstånden långa. Det handlar alltså även här om långa avstånd och tungt gods. Så står statsrådet med sin principiella inställning, som kontrasterar mot verkligheten. Men inte ens i detta fall finner kommunikationsministern anledning att ta några initiativ för att stoppa utvecklingen — eller rättare sagt avvecklingen. SJ:s indragning av styckegodsstationerna skall få fortsätta som planerat och godset skall ut på landsväg. I Norrbotten kommer det att möjligen bli kvar två styckegodsstationer. SJ:s förslag är att landet skall få ett 35-tal terminaler för styckegods, dvs. gods och paket som inte är lastade i hela vagnslaster. Från terminalerna skall godset skickas ut med lastbil på landsväg. Det betyder, som jag anför i interpellationen, att lastbilar tar hand om en massa styckegods, som i betydande utsträckning kommer att transporteras parallellt med järnvägen. Det är möjligt att detta på kort sikt kommer att bli billigare för SJ. Men blir det billigare på lång sikt och, framför allt, blir det billigare sett i ett totalt samhällsekonomiskt perspektiv? Det blir det naturligtvis inte. Det betyder allt vad som i tidigare sammanhang har anförts: ökat vägslitage och olycksrisker. Att inte maximalt använda en befintlig järnväg är samhällsekonomiskt slöseri. Bland järnvägsmännen råder oro och förbittring. Vid en stor konferens med samtliga personalgrupper i Boden den 3 januari tog man omläggningen av styckegodstrafiken som ett ytterligare tecken på att landets trafikpolitik håller på att totalhaverera. I Norrbotten blir i stort sett bara Luleå kvar, om förslaget går igenom. Därifrån skall allt styckegods gå med lastbil. Personalen protesterar, men SJ-ledningen lyssnar inte utan går vidare med sitt inkrökta lönsamhetsresonemang, som ju bygger på 1963 års trafikpolitiska beslut. I uttalandet från den fackliga konferens som jag åberopat heter det bl.a.: ”Det kan inte få vara så att statliga verk av företagsekonomiska och kortsiktiga skäl ställer stora samhällsekonomiska och funktionella frågor i strykklass. Vi tänker då på det riskabla att frakta stora mängder malm och på SJ:s förslag om styckegodstrafiken som drabbar glesbygd och enskilda med betydligt högre fraktkostnader.” Det är bara att instämma, och om statsrådet menar allvar med sin principiella inställning bör han också göra något för att påverka SJ-ledningen, så att förslaget stannar på papperet och läggs i någon låda för förflugna idéer. Jag har slutligen i min interpellation tagit upp frågan om flottningen. Att avskaffa den är enligt min mening ett precis lika stort vanvett som att köra malm med lastbil. Här handlar det verkligen om långa transporter och tungt gods, som kommunikationsministern tidigare har talat om. Jag tog för något år sedan upp frågan i en motion och krävde en samhällsekonomisk utvärdering av vad det betyder att flottningen slopas, men någon sådan blev aldrig gjord. De som har fått bestämma är skogsbolagens direktioner, och de tänker ju inte längre än till det kortsiktiga vinstintresset. När min motion behandlades, avvisades den med hänvisning tillatt Norrbottensdelegationen skulle behandla frågan. Det har Norrbottensdelegationen gjort, och den tycker att man skall ha kvar flottningen, framför allt ur samhällsekonomisk synvinkel. Men det struntar bolagen i, och det gör tydligen också regeringen. Jag är uppväxt vid en flottningsälv, Kalix älv. Tidvis flottades där 10 miljoner timmer per säsong. Det är många lastbilslass, herr Turesson. I år flottade man drygt 3 miljoner stockar. Det är också bra många lastbilslass. Men nu skall det bli helt slut, om inte något ingripande sker. Förmodligen slopas flottningen också i Pite älv. Upp på vägarna med timret! Av interpellationssvaret kan jag bara konstatera att kommunikationsministern helt accepterar skogsbolagens kortsynta profittänkande. Flottningen är ett farligt arbete, säger herr Turesson. Jaha, men är det inte farligt då med alla de miljoner timmer som skall tranporteras efter landsväg? Alla som har mött de jättelika timmerlassen som kommer svajande efter landsvägarna har väl känt en sugning i maggropen. Åtskilliga olyckor har hänt just med timmerbilar, och skall man ta med den aspekten i ett större sammanhang så torde den typen av trafiklösning vara betydligt farligare. Flottningen ger inte sysselsättning året om, säger herr Turesson. Nej, det gör den inte, men den har i älvdalarna varit en värdefull kompletteringssysselsättning som vid sidan av skogsoch jordbruk har givit många människor en chans till existens. Nu försvinner de möjligheterna. I dagens läge talas det mycket om nödvändigheten av att spara energi. Det strömmande vattnet i Norrlandsälvarna är en befintlig inhemsk energiresurs som kan användas för timmertransport i stället för dyr importerad olja och bensin. I Europas övriga länder försöker man så mycket som möjligt använda vattenvägar, men i Sverige går man åt rakt motsatt håll: Upp med allting på landsvägarna! Är detta en samhällsekonomiskt förnuftig trafikpolitik? Jag har tagit tre exempel som på sitt sätt hör ihop för att påvisa att så inte är fallet. Kommunikationsministern redovisar en principiell inställning att tungt gods och långa transporter inte skall vräkas över på landsvägarna, men han stöder i sin argumentation den rakt motsatta linjen och tänker ingenting göra för att hejda denna i mitt och mångas tycke helt destruktiva utveckling. Det är beklagligt, därför att allt talar för att vi måste få en trafikpolitik som grundar sig på den totala samhällsnyttans intresse. Enbart de tre exempel som jag har tagit upp i interpellationen borde vara skäl nog för regeringen att ingripa. Från annat håll har det som bekant sagts att man skall lyssna på rörelsen. Jag tycker nog att kommunikationsministern åtminstone borde lyssna på folkopinionen, och därifrån växer kraven på en annan trafikpolitik.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är bra att statsrådet klart säger ifrån att malmtransporter normalt bör ske med järnväg och inte med lastbil. Till viss del kan jag dela kommunikationsministerns uppfattning att man inte bör dra några långtgående trafikpolitiska slutsatser av de begränsade lastbilstransporter som nu går från Kiruna till Luleå. Men å andra sidan är det här inte vilken järnväg som helst som gått miste om transporten av malm. Här är det fråga om en järnväg som i första hand byggts just för malmtransporter. Statsrådet säger i svaret att SJ:s förhållande till kunderna skulle bli omöjligt om det visade sig att det fanns en möjlighet att få särskilda fraktlättnader genom att vända sig till regeringen i de enskilda fallen. I den principiella frågeställningen kan jag instämma med kommunikationsministern. Det vore orimligt med regeringsingripande i SJ:s mellanhavanden med enskilda företags transporter. Men när det gäller den s.k. malmbanan är förhållandena annorlunda och speciella. För det första är det här fråga om en järnväg byggd för malmfrakter och avsedd att i första hand användas för det ändamålet. För det andra är det inte fråga om en massa okända kunder som spontant dyker upp. Här är det fråga om två företag, LKAB och NJA, som är kända kunder. Frågan är nu: Hur skall kommunikationsministern agera för att kunna förena ett samhällsekonomiskt handlande med ett företagsekonomiskt synsätt. I det här fallet företräder SJ det företagsekonomiska intresset. Det samhällsekonomiska intresset företräds av hela länets befolkning, som vill att malmbanan utnyttjas för avsett ändamål. Med detta som bakgrund tror jag ingen skulle klandra Bo Turesson för ministerstyre om han i den här speciella frågan tog initiativet till att försöka förena det företagsekonomiska intresset med det samhällekonomiska. Något måste nu göras i den här frågan. Mitt förslag är därför att kommunikationsministern tar initiativet t.ex. till att få SJ att redovisa malmbanan som en särskild resultatenhet. Jag ser det förslaget som en god utväg att kunna komma till rätta med SJ:s frakttaxor på malmbanan. Om statsrådet har bättre förslag har jag ingenting emot detta, huvudsaken äratt det blir positivt resultat. Denna fråga har inte plötsligt uppstått med den nu aktuella transporten av 10 000 eller 20 000 ton malm på landsväg. Nej, SJ:s malmfrakttaxor har sedan flera år varit en irriterande fråga för oss norrbottningar. Den förutvarande regeringen förblev hela tiden passiv trots att frakttaxan flera gånger togs upp i rikdagen. Nu vill jag vädja till kommunikationsministern att han visar sig mer konstruktiv i den här frågan än vad den socialdemokratiska regeringen var. Så några ord om flottningen, som berörs i svaret. Statsrådet säger ”att det vid en samhällsekonomisk kalkyl finns flera skäl som talar för att övergå till andra transportsätt”. Jag vill inte hålla med om det. En utredning som gjordes på uppdrag av Norrbottensdelegationen visar bl.a. att flottningen som upphör i Kalix älv hade varit lönsam att fortsätta ur samhällsekonomisk synvinkel.

Herr talman! Även jag vill tacka kommunikationsministern för svaret och ställa mig i raden av norrbottningar som försöker att kommentera det. Omdömena i pressen — särskilt i länspressen — efter beslutet att föra över malmtransporterna mellan Kiruna och Luleå från järnväg till landsväg har varit hårda. Det har talats om ”det nya årets vansinnigaste beslut” och ”idioti i kubik” omväxlande med mildare uttryck som ”ett ovanligt kortsynt beslut”. Ändå är detta milda västanfläktar jämfört med vad människor som av och till har anledning att trafikera den aktuella vägsträckan säger.

Svaret kommer säkerligen att förvåna dem där uppe lika mycket som det har förvånat mig. Det talas ju ändå så mycket om att trafiksäkerheten måste tryggas så långt det är möjligt. Skall man då stillatigande låta ett statligt företag fatta ett beslut som måste vara betänkligt inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt? De samhällsekonomiska följderna av den nu gällande ordningen är givetvis en annan tung bit. Här har redan redovisats det orimliga i att SJ har ett stort antal malmvagnar ur drift, att personal där ställs utan jobb osv. I en av länstidningarna finns i dag ett reportage där trafikfarorna med det nya systemet mer eller mindre viftas bort. Men jag måste säga att jag tror mer på de taxichaufförer i Kiruna som uppger att de vid transporter exempelvis till sjukvårdsinrättningar i Boden och Umeå nu väljer inlandsvägen över Jokkmokk -— en längre och sämre väg — just för att slippa göra omkörningar av de här 24-metersekipagen, som så här års åstadkommer en kraftig snörök. När Stålverk 80 ännu framstod som ett realistiskt projekt och inte som en formel över planlöshet, diskuterades också hur malm skulle transporteras från Luleå till det nya verket. Då bedömdes nedsmutsningsproblemet vara så stort att man diskuterade helt andra transportmöjligheter än lastbil. Nu fraktas malmen i öppna vagnar även genom samhällen. Givetvis måste detta åstadkomma nedsmutsning. Det har också varit föremål för resonemang i hälsovårdsnämnden i Luleå. Lika givet är att bränslekostnaderna för den här transportformen måste bli större än för järnvägstransporterna. Men jag skall inte ta upp tiden med att upprepa tidigare till protokollet inlästa citat om trafikpolitikens inriktning från energisynpunkt — som bl.a. Kurt Hugosson tagit upp i den tidigare interpellationsdebatten. Kommunikationsministern betonar starkt att fraktavtal måste bygga på frivilliga överenskommelser mellan SJ och SJ:s kunder och att man inte kan lägga sig i det statliga NJA:s eller — som det nu heter — SSAB:s transportmetoder. Visst kan man acceptera synsättet att statliga verk och företag skall ha rätt till självstyrelse. Men det får ju inte leda till hur tokiga konsekvenser som helst. SJ:s prispolitik när det gäller malmtransporterna har länge diskuterats — frågan har tagits upp också i den här debatten — men alla försök att komma till rätta med problemet har mötts med samma dövhet för opinioner som när det gäller nedläggningar av järnvägar. Det orimliga malmfraktavtalet, som mina båda företrädare i talarstolen också varit inne på, har på detta sätt spelat en roll som kraftigt medverkat till LKAB:s nuvarande läge. Men det skall alltså få fortsätta. Och den märkliga överflyttningen av tunga transporter från rena och ändå relativt olycksfria tåg till bullrande, nedsmutsande och trafikfarliga lastbilar skall man också fortsätta att se genom fingrarna med. Nog förstår jag frågorna: Har vi någon regering? Vad gör ni i riksdagen? Och nog finns det anledning att — i likhet med Elver Jonsson, tror jag det var, i den tidigare interpellationsdebatten här i dag — tala om förtroendekris.

Det handlar ju i frågor av det här slaget, Bo Turesson, inte bara om pengar utan i hög grad om människors säkerhet i trafiken och om vår miljö.

Herr talman! Även jag skall sälla mig till raden av frågeställare som tackar för svaret. Bakgrunden till frågorna har ju redan redovisats. Det har gjorts en rad kommentarer, och jag kan nog inte komma med särskilt många nya. Men jag vill lägga fram min syn på den här frågan, som ju gäller att det började rulla malmbilar i stället för malmtåg mellan malmfälten och Luleå. Jag tror att det här var droppen som fick bägaren att rinna över för många människor, och jag tror att man i hela landet har funderat över den trafikpolitik vi har, eller rättare sagt över bristen på en genomtänkt trafikpolitik. Nu säger kommunikationsministern i svaret att normalt bör malmtransporterna ske med järnväg och inte med lastbil, och statsrådets principiella inställning är att långa landtransporter av tungt gods bör ske på järnväg i så stor utsträckning som möjligt. Det är bra att vi är överens om det. Statsrådet säger att det är speciella förhållanden bakom den här situationen. Mängden malm är liten, bara ca 10 000 ton. Hur stor mängd det egentligen gäller är svårt att få begrepp om. Jag har uppgifter om 10 000, 20 000 och 40 000 ton, och sanningen ligger kanske mellan 10 000 och 30 000 ton. Men det är egentligen betydelselöst, eftersom det är principen det gäller: tunga transporter på väg eller på järnväg. Så skulle det då enligt statsrådets svar ligga andra mycket speciella förhållanden bakom NJA:s beslut att köra malmen med lastbil. Ja, de speciella förhållandena är naturligtvis att tågtransport blev för dyrt. Samtidigt som malmbilarna går kör SJ tomma tågsätt från Kiruna till Luleå för uppställning. Mer än tio tågsätt har körts ner tomma efter nyår. Det är ju verkligen inte att använda de resurser vi har på bästa sätt. Tunga malmtransporter på landsväg — ja, det finns en positiv sida av detta. Jag tror att statsrådet har framfört det någon gång, och det är att de hårt drabbade åkarna i Norrbotten får en chans till körningar. Detta är naturligtvis bra, men det bidrar — som sagts tidigare här — till att öka trafikriskerna: långa fordon gör att det blir svårt att köra om, omkörningssträckorna blir långa. Hur mycket damm och stoft ryker det inte från malmlastbilarna? Som Eivor Marklund sade nyss håller man på att undersöka den saken i Luleå. Man vill ta reda på vilka problem som uppstår med malmstoftet i de centrala delarna av Morjärv, Töre, Råneå och Luleå. De åtgärder som jag efterlyser i min fråga skulle ju kunna påverka SJ att föra en annan taxepolitik. I sitt svar säger då statsrådet följande: ”SJ:s förhållande till kunderna skulle snabbt bli helt omöjligt om det visade sig att det fanns en möjlighet att få särskilda fraktlättnader genom att vända sig till regeringen i de enskilda fallen.” Detta är säkert helt riktigt, men det är ju inte det som det är fråga om. Det gäller att påverka SJ:s taxepolitik så, att SJ:s tjänster blir attraktiva för företagen och människorna. Jag har tidigare här i kammaren med statsrådet debatterat LKAB:s fraktavtal med SJ och därvid konstaterat hur snett det slår. Det är alltså fråga om att påverka SJ, så att man kan använda sig av SJ:s tjänster, och det gäller att påverka SJ så, att SJ tar regionalpolitiska hänsyn vid taxesättningen.

Herr talman! Alf Lövenborg ställde ett par frågor och gjorde ett par påståenden som jag utgår ifrån att han vill att jag skall säga min mening om. Det skall jag göra. Jag skall svara rakt och mycket lättfattligt. Den första frågan lydde: Är det klokt att ge sig ut och köra malm på landsväg? Mitt svar är nej. Den andra frågan lydde: Innebär detta en trafikpolitisk nyordning? Mitt svar är nej. Påståendet löd ungefär så här: SJ:s avveckling av styckegodstrafiken skall få fortsätta. Min motfråga är denna: Vem har sagt detta? Alf Lövenborg sade att jag i interpellationssvaret har redovisat en principiell inställning. Det är riktigt, men den strider inte mot min uppfattning att vi i dag måste följa den trafikpolitik som gäller. I stället har jag sagt att den principiella inställningen att tungt gods i så stor utsträckning som möjligt bör gå på spår skall ses som en viktig utgångspunkt för det fortsatta trafikpolitiska reformarbetet. Det står jag fast vid. Jag skall inte ta upp tiden med ytterligare kommentarer utan bara rätta till en sak. Eivor Marklund talade om trafikfarligheten vid, om jag nu uppfattade henne rätt, de 24 m långa fordonen. Enligt uppgifter jag har fått från officiellt håll är fordonslängderna 18-20 m. Därmed har jag, herr talman, svarat på de följdfrågor som jag för tillfället kan svara på.

Herr talman! Beträffande spörsmålet om styckegodstrafiken, som kommunikationsministern tog upp i sin replik, vill jag fråga om jag möjligen får tolka det så, att den omläggning som SJ nu planerar inte skall få fortsätta. Återigen redovisar kommunikationsministern sin principiella inställning, som enligt kommunikationsministern inte strider mot vad som nu sker och som inte är något bevis på ambivalens. Jag har verkligen inte kunnat undgå att tala om det jag uppfattar som en tvekluvenhet, som i detta sammanhang är kännetecknande för kommunikationsministern. Det är märkligt att han å ena sidan stolt deklarerar inställningen att tungt gods skall transporteras per järnväg långa sträckor men å andra sidan ändå ger ett godkännande av den ordningen — för det är vad som sker i praktiken, även om kommunikationsministern säger nej. Det är — utan alla jämförelser i övrigt — att uppträda med två ansikten, ungefär som dr Jekyll och Mr. Hyde. Man kan inte tala om att man vill genomföra en bättre trafikpolitik och samtidigt godkänna drastiska försämringar, men det är vad som nu håller på att ske. Kommunikationsministern har i sitt svar framhållit att han inte kan ingripa och att SJ måste få agera självständigt. Stridsman ansluter sig också till denna inställning. Jag har aldrig kunnat acceptera denna grumliga filosofi. Den har fått mycket betydande konsekvenser bl.a. i Norrbotten, där man har fått bevittna hur de statliga företagen har agerat som korpar, som försökt hacka ut ögonen på varandra. Vart och ett har dragit åt sitt håll, på ett sätt som har saboterat alla möjligheter till en förnuftig samordning. Det är också det som ligger i botten på den fråga som vi nu diskuterar, bl.a. det upprörande faktum att malmen transporteras på landsväg medan malmvagnarna står tomma och rostar. Alla vi som deltagit i denna debatt har framhållit att detta är ett argument mot ordningen att de statliga företagen skall agera efter eget huvud och efter egna kortsynta vinstintressen. Ministrarna brukar säga att man inte får etablera något ministerstyre. Men om Bo Turesson sade ifrån att malmtrafiken banne mig skall gå efter järnväg och också gjorde något för att förhindra en motsatt utveckling, vet jag inte vem - utom några centralbyråkrater i SJ:s högsta ledning eller i SSAB - som skulle anklaga honom för ministerstyre. Tvärtom tror jag att Bo Turesson skulle få sympati från de mest oväntade håll för ett resolut uppträdande, som verkligen rimmar med den principiella inställning han i ord ger uttryck för, nämligen att tungt gods på långa sträckor skall transporteras med järnväg. En gammal tant i Gällivaretrakten ringde mig just när denna fråga blev aktuell. Hon bor vid den väg där malmen skall transporteras, med risk till liv och lem för människorna, och hon undrade litet försiktigt om det kunde ha någon verkan om hon skickade en kagge hjortron till kommunikationsministern och samtidigt bad honom avstyra detta elände. Jag svarade att det inte går, eftersom kommunikationsministern då kan fällas för att ha tagit mutor, och jag är inte så hämndlysten att jag önskar honom något sådant. Men vi kan väl ändå hoppas att det sunda förnuftet ger honom anledning att ingripa, sade jag. Det hoppet sveks tyvärr för mig, för tanten i Gällivaretrakten och för många andra. Kvantiteten styckegodstrafik är naturligtvis inte helt avgörande, men varje överförande av trafik från järnväg till landsväg strider enligt min mening mot en samhällsekonomiskt förnuftig och samhällsnyttig trafikpolitik. Det formella beslutet om omorganisationen är ännu inte klart, och kommunikationsministern har fortfarande möjlighet att påverka utvecklingen och leva upp till sin filosofi. SJ är ju ute efter att kapa bort de minst lönsamma delarna av sin frakthantering, men nog bör man se på vad det i övrigt får för konsekvenser både vad gäller styckegodstrafiken och på andra punkter. Gör för en gångs skull en samhällsekonomisk totalkalkyl! Para denna, herr Turesson, med den tidigare uttryckta principiella grundinställningen, så kanske ni på kommunikationsdepartementet kommer fram till att det är dags att slå till bromsarna! Jag skall inte ta upp en ny debattomgång om flottningen. Jag vill bara uttrycka min inställning att det måste vara nationalekonomiskt slöseri när det gäller sådana kvantiteter som det här är fråga om att inte använda vattenvägarna för att därmed avlasta landsvägarna. Det är minst lika tokigt som att transportera malm på landsväg och fjärran från en förnuftig trafikpolitik.

Herr talman! Jag kan först säga att jag respekterar vad kommunikationsministern sade i sitt svar, att det är svårt att i det enskilda fallet gripa in i den frakttaxefråga mellan SJ och NJA som nu är aktuell och som har föranlett våra frågor här i riksdagen. Men jag vill samtidigt säga att det här är inte ett bra förhållande. Man måste givetvis hitta på metoder för att kunna angripa det och det var därför jag kom med förslaget. Jag hade kanske väntat att kommunikationsministern på något sätt skulle beröra det. Jag föreslog att man gör malmbanan till en speciell resultatenhet. Man anvisar malmbanan som en enhet, tar fram de intäkter man har och tar fram de kostnader som finns på den här speciella malmbanan. Skulle man få något slags bokföring på det skulle det vara mycket lättare att angripa den problematik som vi från norrbottensbänken har tagit upp.

Herr talman! Statsrådet Turesson har i flera omgångar i kammaren sagt att enligt gällande regler skall man på SJ-planet bara lägga företagsekonomiska principer till grund för sina framställningar och beslut. Jag vill då bara framföra en stilla undran: Ingår det inte i företagsekonomiskt synsätt att det går att sälja mer om man sänker priset? Man måste väl försöka fundera över hur man skall få fler kunder och försöka behålla de kunder man har. LKAB försökte under 1977 få en ändring av fraktkostnaderna för att få en jämnare fördelning av transporterna 1977-1978 mellan Malmberget och Luleå, vilket skulle ha varit bra både för de SJ-anställda och för de LKAB anställda. Det sade SJ nej till. Därför kör man nu med tomma tågsätt på SJ mellan Kiruna och Luleå, som jag talade om tidigare — det har man råd med. Man har också råd att låta malmen transporteras på landsvägen. Slutligen hoppas jag att det är både första och sista gången vi ser malmbilar mellan Kiruna och Luleå. När det gäller den modell för prissättningoch transportorganisation som SJ planerar och arbetar med för styckegodset säger statsrådet i sitt svar till Alf Lövenborg att förändringen om den genomförs skulle innebära mycket små ökningar av lastbilstrafiken. Jag tror inte att de SJ-anställda i Norrbotten håller med om det. Om man gör som trafikchefen i Norrbotten har föreslagit, och behåller bl.a. Gällivare som terminal för styckegodshantering, skulle ungefär 30 ton gods köras dagligen med bil till Gällivare från Luleå — en sträcka på 25 mil — eller också skulle de köras med tåg till Kiruna förbi Gällivare, och med bil 12 mil tillbaka. Det kommer att bli helt orimliga följder på olika håll i landet. ERU har i sina undersökningar påvisat att det finns ett samband mellan företagsetablering och goda kommunikationer, speciellt möjlighet till järnvägstransport. Det här kan slå fruktansvärt illa för Norrbotten. Beslutet får inte tas innan vi får en samlad bedömning av en ny trafikpolitik. En annan fråga som är viktig i den här förändringen när det gäller styckegodshantering är nu också hur många av SJ:s anställda som kommer att drabbas. Det har nämnts siffror på 500-1 500. Slutligen några ord om flottningen, eftersom den också berör mig som norrbottning. Jag kan inte heller finna att det kan ge några samhällsekonomiska fördelar när flottningen försvinner. Timmerbilarna på vägarna är också en trafiksäkerhetsrisk i den mån en omkörning av en stor bil alltid innebär en risk. Statsrådet säger att flottning är ett farligt arbete. Det kan jag hålla med om. Ett annat argument för att ta bort flottningen skulle vara att den inte ger sysselsättning året runt. Det är i och för sig riktigt, men det viktiga är att flottningen har varit just det där extra tillskott som behövts för många människor efter älvdalarna i Norrbotten för att de skall klara sin årliga försörjning. Att lägga ned flottningen kan då bidra till en ökad arbetslöshet. Det är givet att det är bra om järnvägarna används mer. Men om man genomför den nya styckegodsmodellen, så blir det snart bara vägen och lastbilarna kvar. Det är helt nödvändigt att vi snabbt får en ny trafikpolitik i vårt land. Vill statsrådet medverka till det?

Herr talman! Lika litet som Bo Turesson har jag naturligtvis inte heller själv mätt ekipagen. Jag får liksom statsrådet lita till uppgifter. De uppgifter jag fått har stått i åtskilliga presskommentarer, senast i det reportage som jag åberopade och som stod infört i en av länstidningarna i dag. Det heter där att en av chaufförerna som sköter dessa transporter under kaffepauser samtidigt går runt och kollar att allt är som det skall med det 24 meter långa ekipaget. Hur det ligger till med den saken vet jag alltså inte närmare, men nog måste jag säga att jag som bilförare mellan mötesplatser i vårt stora län tycker att det är alldeles tillräckligt krävande att köra om ett 18-20 meter långt ekipage, så det är inte mycket att orda om. Vad jag vill att vi ändå skall uppnå — inte minst med hjälp av den opinion som vi fyra riksdagsledamöter här gjort oss till tolk för — är att vi verkligen får stopp på den galna trafikpolitik som leder till dessa konsekvenser. Annars får vi rätt som det är stå här och kommentera ett nytt steg på denna galna väg: malmen från våra gruvor kanske skulle transporteras med båt från Narvik runt hela Sverige och till Luleå.

Herr talman! Alf Lövenborg påstår att jag har godkänt någonting. Jag vet inte vad det är som jag har godkänt. Jag har inte befogenhet att godkänna eller underkänna om ett aktiebolag — även om detta är statsägt — väljer ett visst sätt för att transportera sina produkter eller råvaror. Däremot, Alf Lövenborg, har jag med en uppriktighet och klarhet, som inte är särskilt vanlig i den här officiella positionen, sagt att jag inte anser det vara klokt att välja detta transportsätt. Jag undrar om det inte kan vara lika verkningsfullt att säga så — kanske mera verkningsfullt — som att t.ex. slå näven i bordet, något som regeringsledamöter ibland får rådet att göra. Några reella möjligheter att förbjuda bolaget att transportera malm på väg har jag inte, Alf Lövenborg. Om AIf Lövenborg har någon annan åsikt om detta och något råd att ge mig om hur jag skall kunna sätta makt bakom ordet och min mening att det inte är klokt att transportera på det här sättet, var då snäll och tala om det, så att vi får se om det finns någon realism bakom ett sådant påstående. Möjligen kunde man tänka sig att industriministern, under vars egid det här bolaget indirekt lyder, skulle kunna påverka det. Men jag som kommunikationsminister har icke någon befogenhet att lägga mig i detta. Torsten Stridsman säger att det vore önskvärt att göra malmbanan till en särskild, avgränsad del av SJ. Ja, det kan hända. En lösning vore naturligtvis att överlåta malmbanan till LKAB och låta LKAB driva den i egen regi. Det låter sig göra, och det skall vi givetvis överväga. Det är inte alls så orimligt som det kanske verkar vid första påseendet. Eva Winther säger att man kan sälja mera om man sänker priset. Javisst, det tror jag nog man kan säga. Men skall man nu sänka priset för att få mera transporter, då måste man ju sänka det ganska rejält. Om man, för att ta ett enkelt räkneexempel, skulle sänka priset till hälften, så måste vi ju dock ha dubbelt så mycket transporter för att uppnå samma intäkt. Och jag kan försäkra Eva Winther att den kapaciteten har inte SJ. Vi har inte ens möjlighet att sänka priset med 25 96 och ta emot den ökning som krävs för att göra det inkomstmässigt neutralt. Det är ju en tråkig sak, kan man säga, att SJ inte har den kapaciteten. Men då återkommer jag till vad jag tidigare i dag har antytt och vad jag talade om här för en vecka sedan, när jag riktade om inte en anklagelse så dock en förebråelse till flertalet av denna kammares ledamöter. Det är nämligen ytterst riksdagen som inte under gångna år försett SJ med tillräckliga investeringsmedel för att man skall kunna bygga ut och modernisera sin trafikapparat i sådan utsträckning och på sådant sätt att SJ kan tillhandahålla den transportservice som samma ledamöter av riksdagen kräver. Jag sade, påpekar Eva Winther, att det var samhällsekonomiska fördelar med att överge flottningen.

Detta försvårar för den svenska trävaruindustrin att hålla konkurrenskraftiga priser. Det finns, menar jag, en samhällsekonomisk fördel av att förkorta denna tid. Från nio månader vid vinteravverkning och flottning får man ned den till två månader, om man kan avverka året om och landtransportera virket. Detta gör att massafabriker och sågverk inte behöver hålla så höga priser. De kan sälja bättre, åtminstone under normala tider — dagens läge skall vi ju inte tala om. Det har väl i all rimlighets namn en samhällsekonomisk betydelse att man kan hålla i gång företagsamheten, bereda försörjningsoch sysselsättningsmöjligheter åt människorna och sälja varor för att balansera vår utrikeshandel.

Herr talman! Nu säger kommunikationsministern med en viss indignation riktad mot mig att han inte har godkänt någonting. Det är kanske så. Men om man inte gör någonting åt ett uppenbart missförhållande och när man, som det ändå uppfattas, sitter i maktens korridorer blir det de facto ett godkännande. Jag har sagt ifrån, säger kommuniktionsministern, att jag inte tycker att det är klokt att skicka malm på landsväg. Det vill jag naturligtvis registrera. Det kanske är lika verkningsfullt, säger statsrådet vidare. Vi får verkligen hoppas att så är fallet. Vi får ganska snart se om kommunikationsministerns auktoritet är tillräcklig för att stoppa den här märkliga trafikpolitiska uppläggningen. Jag tycker att detta tal om att regeringen inte kan lägga sig i är märkligt. Regeringen lägger sig ju i alla möjliga frågor — det skall ju en regering göra. Det rör sig i det här fallet om så vitala trafikpolitiska frågor att jag inte kan förstå att det kan vara SJ:s eller SSAB:s egen sak — den rör oss alla. Har vi en regering med en kommunikationsminister i spetsen måste den kunna ingripa. Annars behöver vi ju varken regering eller kommunikationsminister. Då kan vi ju bara låta allting löpa i enlighet med marknadskrafternas fria spel, där statliga verk och företag spelar med så mycket de orkar. Man kan också fråga sig om det är vanlig enkel ekonomi med i bilden. Kan det verkligen vara lönsamt för SJ att låta frakter gå ifrån sig, när SJ i alla fall har personal och utrustning som kostar pengar vare sig den står eller går? Det gäller inte bara Norrbotten. Jag skall innan vi slutar den här debatten, som väl nu är inne i sin final, säga något om ett öppet brev från en fackligt aktiv järnvägsman i Stockholm, ett brev som publicerades i Norrskensflamman den 11 januari och där den här mannen skriver till sitt förbund och säger att det måste kräva en redovisning av hur SJ sköter sina fraktintressen. Han skriver: ”Men — kan SF stå likgiltiga till vad som timar i norr eller exempelvis, vad som håller på att ske med SJ:s styckegodstrafik eller avtalsfrågor mellan ASG och SJ och Åhlen Holm i Jordbro i Stockholm och i andra avtalsfrågor? — ASG ”snodde” hela SJ:s trafik med Åhlens i Jordbro — en förlust på 3,5 millioner kronor — alla investeringskostnader då ej inräknade. Förlusten rör sig om det tredubbla om man tar hänsyn till investeringskostnaderna.” Han frågar också om SJ verkligen har undersökt alla möjligheter att få malmen transporterad per järnväg i stället för på landsväg. Jag tycker att också det är en befogad fråga.
Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för det nya konstruktiva tänkande som kom fram i det senaste svaret till mig. Det var ett intressant besked att man kan tänka sig att malmbanan kan bli en begränsad resultatenhet. I vilken form det skall ske, om LKAB skall överta banan eller om det skall ske på något annat sätt, får, tycker jag, framtiden visa. Huvudsaken är i alla fall att man efter det här beskedet förhoppningsvis kan börja tackla malmtaxefrågan på ett mera positivt och reellt sätt. Tack än en gång för det beskedet.
Herr talman! Statsrådet sade att det inte är så lätt att sänka priserna, bl.a. därför att om man sänker priserna till hälften behövs dubbelt så mycket transportmaterial för att klara den prissänkningen. Det behövs medel för att klara det, och det har riksdagen inte givit. Då får jag väl säga som Elver Jonsson i en tidigare debatt, att jag kommer inte att pruta på det budgetförslag som regeringen lägger fram i år. Jag har inte varit med i riksdagen så länge att jag har kunnat påverka SJ:s budget tidigare. När det sedan gäller flottningen är det från samhällsekonomisk synpunkt också viktigt att människor får behålla jobben. Det är väl just det vi upplever när man lägger ner flottningen, att många av dem som haft inkomster därav på somrarna får det besvärligt.

Herr talman! Låt mig bara göra ett par små anmärkningar med anledning av några ord av Alf Lövenborg, som måhända var förflugna. För att det inte skall spridas några vanföreställningar rörande regeringens arbetsförhållanden vill jag konstatera för det första att jag inte sitter i någon korridor, för det andra att jag inte står i spetsen för någon regering.

Herr talman! Per-Erik Nisser har frågat mig om bakgrunden till det besök som Sveriges ambassadör i Bangkok, Jean-Christophe Öberg, avlade i Cambodja den 22-24 december samt bett mig kommentera de uttalanden Öberg gjort efter sin resa. Ambassadör Öberg informerade i slutet av november utrikesdepartementet, att han jämte sin hustru blivit inbjuden av Cambodjas ambassadör i Laos att besöka templen i Angkor Wat i Cambodja. Det var fråga om ett kort besök av privat karaktär. Från utrikesdepartementets sida fanns ingen erinran mot ett sådant besök. Beträffande den TV-intervju som Öberg gav efter sitt besök i Cambodja vill jag hänvisa till vad jag sade till TT den 29 december, nämligen att hans uttalande om situationen i Cambodja efter ett 48 timmars privat besök i landet står för hans egen räkning. Jag tillade att vi inte vet hur många personer som kan ha omkommit i Cambodja 1975-1977 till följd av tvångsutrymning av städer, svält och politiska utrensningar. Pressuppgifter på basis av flyktingberättelser har varierat från över miljonen omkomna till några hundra tusen. Säkert torde vara att många människor lidit svårt i Cambodja i samband med de stora omvälvningar som ägt rum i detta land under 1970-talet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern Karin Söder för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna är kanske inte i första hand själva händelserna i Cambodja. Enstämmiga uppgifter tyder på att i detta land försiggått och försiggår omänskliga grymheter av ett slag som för oss västerlänningar ter sig groteska och för tankarna tillbaka till Djingis Khans och Timur Lenks dagar under tidig medeltid. Jag har inte heller ställt frågan i anledning av att vår i Bangkok ackrediterade ambassadör personligen hyser en, som det synes mig, skräckblandad beundran för det sätt på vilket de röda khmererna söker från grunden bygga upp ett helt nytt samhällssystem. Det får stå för hans räkning, och var och en har rätt till sin privata åsikt. Frågan är faktiskt mera fotad på en stilla undran, för att inte säga förundran, över hur och varför en person på en så utsatt och viktig offentlig post som en ambassadör innehar över huvud taget yttrar sig på ett sådant sätt som skett. Försöken att skyla över med allmänna uttryck om flyktingars tendentiösa berättelser angående de grymheter som begåtts och begås och att dessa vittnesmål icke är att sätta större tilltro till, trots sin enstämmighet, är minst sagt förbluffande och anmärkningsvärda, för att uttrycka sig på diplomatiskt språk. Att ambassadör Öbergs hela agerande väckt, milt talat, förvåning, för att icke säga bestörtning, hos en mängd medborgare här i landet alltifrån ambassadpersonal till övrigt folk är inte att ta miste på. Vad statsrådets svar anbelangar var det ju mycket diplomatiskt. Jag tycker mig dock kunna utläsa en viss sofistikerad ironi i konstaterandet, att ambassadörens uttalande efter 48 timmars resa får stå för hans egen räkning. Ja, det håller jag med om, men däremot kan man fråga sig om sättet att föra fram sina privata åsikter var omdömesgillt. Att ambassadören reser till de gamla templen i Angkor Wat är i och för sig vackert, men skall det behövas en TV-reporter, två andra UD-män plus en cambodjansk utrikesminister med i sammanhanget? Det orsakar ju vissa funderingar. F. ö. hoppas jag att utrikesministern vid något lämpligt senare tillfälle, sedan ambassadör Björk i Peking lämnat sin rapport från Cambodja, vill ge ytterligare information. Det skulle skingra mycken mystik, förundran och förargelse i denna affär. Jag vill till slut, herr talman, än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att för riksdagen redovisa motiven till att förteckningen över tidigare och nuvarande innehavare av frikort hos SAS inte har offentliggjorts. Jag vill först lämna en kort redogörelse för hur frågan om offentliggörande har handlagts i olika instanser. På särskild begäran fick skattechefen hos länsstyrelsen i Stockholms län i juli 1977 en förteckning från SAS över samtliga personer som kunde bli aktuella för en eventuell beskattning av förmån av s.k. gula och blå frikort. I förteckningen fanns uppgift om hur korten hade utnyttjats i varje enskilt fall. I slutet av augusti ansökte en person, som under året var ledamot av en taxeringsnämnd, med stöd av offentlighetsprincipen om att få ta del av förteckningen. Länsstyrelsen beslöt några dagar senare att inte lämna ut förteckningen. I beslutet hänvisades till 17 § sekretesslagen, som bl.a. föreskriver att till myndighet avlämnade uppgifter till ledning för taxering inte får utlämnas till annan utan den skattskyldiges samtycke. De uppgifter som avses i paragrafen är exempelvis den skattskyldiges egen självdeklaration och uppgifter om den skattskyldiges inkomstförhållanden som lämnats av arbetsgivare. Sedan länsstyrelsens beslut överklagats, fastslog regeringsrätten i dom den 11 oktober att handlingen inte fick lämnas ut till sökanden. Även regeringsrätten åberopade 17 § sekretesslagen. Sökanden skrev sedan till regeringen och yrkade att den enligt 38 § första stycket sekretesslagen måtte förordna att förteckningen omedelbart skulle lämnas ut till honom. Han åberopade att utlämnandet till honom fordrades för att tillvarata allmän rätt. Han anförde bl.a. att han ämnade se till att berörda taxeringsnämnder fick uppgiften om frikortsinnehavarna inom resp. taxeringsdistrikt. Den 22 december fattade regeringen beslut i ärendet. Beslutet innebar att framställningen om utlämnande lämnades utan bifall. Man kan sammanfatta motiveringen till regeringsbeslutet på följande sätt. Det rör sig om en handling som är hemlig enligt reglerna i 17 § sekretesslagen om skattesekretess. Dessa regler kan sättas ur spel, dvs. handlingar av detta slag kan lämnas ut, men bara under vissa i sekretesslagen angivna förutsättningar. En av dessa förutsättningar är att ett utlämnande är erforderligt för tillvaratagande av allmän rätt. Regeringen har funnit att den förutsättningen inte är uppfylld. Skälet är att det på skatteområdet finns ett särskilt organ, skattechefen, som tillvaratar det allmännas rätt. Jag vill tillägga att taxeringsnämndernas arbete för det år förteckningen avsåg hade avslutats redan när den kom in till skattechefen.

Herr talman! Jag skall be att till justitieministern få framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Eftersom det ju var en känslig fråga som diskuterades, efterlyste jag regeringens motiv till sitt ställningstagande. Vi vet alla att massmedia sedan har offentliggjort namnuppgifter, som väl i vissa fall varit felaktiga, och det har gjorts försök att rätta till dessa felaktigheter. Det har förekommit en del spekulation man och man emellan i denna fråga, och vi vet att regeringen inte behöver motivera sitt ställningstagande. Men om jag inte minns fel har riksdagen ändå vid något tillfälle uttalat sig för att regeringen i vissa frågor kan ge en sådan motivering. Vi har nu av justitieministern fått en fullständig redogörelse för de motiv som legat bakom regeringens ställningstagande. Jag är nöjd med svaret och jag ber att få tacka för det.

Herr talman! Jag ber att få tacka Johannes Antonsson för svaret på min interpellation. Min första fråga i den här interpellationen gällde en redovisning av räddningsinsatserna vid naturkatastrofen i Tuve i november 1977 och de erfarenheter som kan dras av dessa insatser. För de människor som blev direkt eller indirekt inblandade i denna katastrof blev sekunder och minuter fruktansvärt långa innan bara de fösta hjälpinsatserna kunde komma i gång. I detta fall var katastrofen av den omfattningen att hela samhällets räddningsorganisation måste sättas in för att så snabbt som möjligt hjälpa de människor som befann sig i katastrofområdet. I svaret som kommunministern nu lämnat redovisas mycket klart och detaljerat hur den regionala räddningstjänsten trädde i funktion när larmet om raset blivit känt. Jag tror det står klart för alla att när en händelse av den här omfattningen inträffar, när området bl.a. blev strömlöst och mörker och dimma rådde, så tar det naturligtvis en liten stund innan räddningsmanskapet har överblickat situationen och kan sätta in sina räddningsinsatser där den omedelbara hjälpen behövs. Vi är alla säkert väl medvetna om att för människor som befinner sig i en sådan förtvivlat svår situation blir tiden lång innan hjälpen når fram. I den här delen av svaret vill jag åberopa vad överdirektör Sven Hultqvist i statens brandnämnd enligt en tidningsintervju sade. Han ansåg att räddningstjänstarbetet och den stora organisationen bakom skötts väl och genomförts framgångsrikt. Enligt svaret kommer nu länsstyrelsen att göra en utvärdering av räddningsinsatserna efter raset, och har därför hos myndigheter, organisationer och företag begärt detaljerade redogörelser för deras insatser och erfarenheter. Därefter kommer en rapport att sammanställas. Det är bra att en sådan sammanställning görs, för även om räddningsorganisationen fungerar i vårt samhälle kan det självfallet finnas detaljer som behöver ses över. Det kan ju då bli tillfälle till detta efter genomgången av en sådan rapport.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 Det är naturligtvis utomordentligt viktigt, ja, nödvändigt att undersökningar görs så att riskerna för händelser, lika den i Tuve, så långt det nu är möjligt elimineras. Resurser måste därför ställas till förfogande så att sådana undersökningar fortlöpande kan göras på de platser i landet där sådana risker kan föreligga.

Herr talman! Trots att jag inte har ställt interpellationen vill jag tacka kommunministern för ett utomordentligt utförligt svar angående den räddningsaktion som genomfördes i samband med Tuveraset. Jag tror att alla är imponerade av den organisation som inom några minuter kom i verksamhet i Tuve. Att länsstyrelsen nu kommer att göra en utvärdering är, som herr Bengtsson redan framhållit, naturligtvis värdefullt, för även om någonting är bra kan det alltid finnas detaljer som bör rättas till. Jag vill ta detta tillfälle i akt att ge uttryck för den beundran som människorna i området känner för dem som deltog i räddningsarbetet. Det var bl.a. personal från gatukontoret, brandförsvaret, VA-verket, energiverket och socialförvaltningen som deltog. Genom Tuve församlings kyrkliga personal organiserades en frivillig hjälpverksamhet som kom att vara till stor hjälp för de drabbade. Under de första timmarna arbetade många under utomordentligt stora svårigheter och under mycket stora risker. Det är klart att när en händelse som den i Tuve har inträffat blir man orolig för att en motsvarande katastrof kan inträffa på nytt. Vi har haft Surteraset och Tuveraset, och vi har efter Tuveraset haft skred i Bohuslän vid Bärfendal. Det är väl mot den bakgrunden man skall se länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län skrivelse till regeringen, där man framhåller att det är önskvärt att man får möjligheter att göra undersökningar i andra områden som kan bedömas vara riskfyllda.

Jag vill, herr talman, säga ytterligare en sak som har anknytning till själva räddningsarbetet. Lokalradion i Göteborg svarade för en mycket god information, men lokalradiochefen i Göteborg tvingades att ha en förhandling med Sveriges Radio för att få gå in på riksnätet. Jag tycker att det visar litet av lokalradions problem, och jag hoppas att regeringen uppmärksammar detta. När en naturkatastrof inträffar är det självklart att lokalradion skall kunna gå in på riksnätet. Då skall inte chefen behöva förhandla om det. Jag vill gärna skicka med den synpunkten till kommunministern.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om jag anser det förenligt med gällande lagar och förordningar att förmåner som SAS frikort inte skall beskattas på samma sätt som andra inkomster och förmåner. I kommunalskattelagen finns särskilda bestämmelser som gäller beskattning av förmån av fria resor. Bestämmelserna är av gammalt datum och inte helt entydiga. Hur de skall tillämpas i ett enskilt fall som gäller frikort från SAS prövas f. n. av länsskatterätten i Stockholms län. Målet kan beräknas bli avgjort under februari innevarande år. Med hänsyn till att frågan sålunda f. n. är föremål för rättslig prövning vill jag inte göra något uttalande om tolkningen av bestämmelserna. Jag anser det emellertid angeläget att man snarast ser över och moderniserar skattereglerna rörande alla de reseförmåner av olika slag som numera finns. Härvid bör principen vara att dessa förmåner skattemässigt behandlas efter samma regler som gäller för naturaförmåner i övrigt. Förmånerna bör alltså enligt min mening vara skattepliktiga i den mån deras värde är någorlunda betydande och möjliga att fastställa med tillfredsställande säkerhet. En sådan översyn kommer att anförtros åt den särskilda kommitté som tillsätts i dagarna för att utreda beskattningsfrågorna rörande bl.a. traktamentsersättningar och resekostnader.

Herr talman! Familjen Pettersson i Kalmar är i år typfall för myndigheternas beskrivning av vad som gäller vid självdeklarationens upprättande. I den färgglada trycksaken, som distribueras till dem som skall deklarera, kan man läsa om vad Pettersson och andra har att iaktta. Arbetsinkomsten, traktamente, erhållen sjukpenning och de 400 kr. Pettersson fått i arvode som föreningskassör skall tas upp som förmåner. Pettersson får göra vissa avdrag, men de skall noga motiveras. För att han skall få göra avdrag för bussresorna mellan bostaden och verkstan där Pettersson arbetar måste avståndet vara minst två kilometer. Detta är situationen för den stora delen av det svenska folket när självdeklarationen skall plitas ihop under de närmaste veckorna. Pettersson och andra har en kontrolluppgift från arbetsgivaren att utgå ifrån. Där står allt - Nr 64 vad de fått i lön eller annan förmån. Detta vet också taxeringsmyndigheterna, dit samma uppgift gått. Men det verkar inte att vara lika noga för alla i samhället. Nog tror jag att Petterssons funderar över hur det kan komma sig att vissa uppsatta personer i Om beskattningen samhället kan få åka flyg jorden runt med familjen utan att detta anses vara en av förmån av fria skattepliktig förmån. Kan 400 kr. för slitet som kassör i samfällighetens resor med SAS styrelse vara mer förmån än att åka första klass flyg jorden runt? Om frikorten från SAS och förhållandet till gällande lagar och förordningar har jag frågat budgetministern, och jag får tacka för svaret. Budgetministern vill inte tolka bestämmelserna men anser själv med vissa reservationer att förmånerna bör beskattas. Resor är inte beskattningsbara, står det i någon lagparagraf. Då tränger sig behandlingen av AMS-arbetares resor fram som jämförelse. Skall det vara mer förmån att få några friresor mellan AMS-förläggningen och hemorten än att flyga jorden runt? De blå och gula korten har inte varit förenade med någon anställning vid SAS. De har inte varit avsedda för att kunna utföra något arbete. Tvärtom har de varit avsedda för vissa personers höga nöje. Men de som har fått korten har varit betydelsefulla på olika beslutsnivåer. Detta är kanske det mest stötande i hela denna otrevliga affär. Om en förmån är av det slaget att den i pressdebatten ansetts påminna om mutor och bestickning, skall den då också befrias från skatt till skillnad från arbetsinkomster? Budgetministern lovar att utreda bestämmelserna men tydligen inte med någon särskild brådska, och jag vill ställa frågan: Finner verkligen inte budgetministern detta problem så angeläget att han är beredd att företa en särskild utredning i stället för att baka in den i en översyn av hela reseoch traktamentssystemet?
Herr talman! Eftersom det här handlar om beskattning av förmåner, av fria resor av en speciell typ, har det varit naturligt att ta upp detta i översynen av alla frågor rörande traktamentersättningar och resekostnader. Där finns ett samband, och det är naturligt att det beaktas i en utredning. Jag vill tillägga att utredningen självfallet har möjlighet att under utredningsarbetets gång redovisa förslag i delfrågor.
Herr talman! En del lagar och förordningar på skatteområdet är inte solklara — det antydde budgetministern i sitt svar — och det förekommer motsägelsefulla tolkningar. Men jag tycker att tolkningen när det gäller SAS frikort är motsägelsefull i överkant. Den är så anmärkningsvärd att man borde företa en skyndsam utredning av hela problemet. Om jag skulle försöka dra några slutsatser av behandlingen av den här frågan är det följande. Frikorten vid SAS betraktas inte som inkomst av tjänst, för då skulle de beskattas. De anses tydligen inte heller vara annan lön, ersättning eller förmån, som det talas om i deklarationsblanketterna — då 9 skulle de också beskattas. De betraktas inte heller som kostnadsersättning, som vid enskild tjänst uppburen resekostnad, för att fortsätta med deklarationsblankettens språk. Inte heller anses det tydligen vara gåvor, för gåvor utöver ett visst belopp skall också tas upp. Frågan är: Vad är då dessa frikort för något? Jag tycker det är angeläget att utreda det. Därför bör man inte baka in en sådan utredning i en allmän översyn av reseoch traktamentbestämmelserna. Det är allvarligt — jag har redan nämnt det — att det i pressdebatten har antytts att det här liknar bestickning och mutor. Då borde man faktiskt företa en grundlig och snabb utredning. Jag tycker inte budgetministern skall bli förvånad om Pettersson i Kalmar och andra deklaranter blir upprörda över att de måste ta upp varje inkomst samtidigt som viktiga förmåner för vissa grupper undantas från beskattning. Detta, herr Mundebo, kan inte vara ägnat att höja skattemoralen!
Herr talman! Jag vill försäkra att jag självfallet tycker att det är angeläget att få klarhet i reglerna och att få entydiga regler för framtiden. De nuvarande reglerna är alltså under rättslig prövning. Som jag säger i svaret beräknar man att det ärendet skall avgöras under nästa månad. Av mitt svar framgår hur jag anser att reglerna bör utformas för framtiden. Självfallet är det också för mig angeläget att så fort det är möjligt få till stånd sådana nya regler. Men jag kan icke bortse från att det finns ett sakligt samband mellan denna fråga och en del andra inslag i beskattningen av reseförmåner.

Herr talman! Gustav Lorentzon har frågat mig om regeringen, mot bakgrund av handläggningen av de s.k. SAS-frikorten, anser att det är förenligt med en rättvis och lika behandling att de ungdomar som arbetat inom den av arbetsmarknadsstyrelsen bedrivna försöksverksamheten beskattas för hemresor. Alf Lövenborg har frågat mig om jag anser att dessa fria hemresor skall beskattas och, om så inte är fallet, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta. Knut Wachtmeister har frågat om jag ämnar vidta åtgärder för att de ungdomar som i god tro utnyttjar AMS friresor ej i efterhand skall bli beskattade för denna förmån. Jag har tidigare i ett svar till Nils Berndtson framhållit att en fråga om beskattning av reseförmåner i form av frikort från SAS kommer att prövas av skattedomstol inom kort och att jag med hänsyn till detta inte anser mig böra uttala mig om tillämpningen av skattereglerna i detta fall. Beträffande de bidrag till hemresor som AMS kan bevilja vissa ungdomar vill jag säga följande. I den informationsfolder som AMS har lämnat ut till dem som kan komma i fråga till sådana bidrag anges att bidragen är skattepliktiga. Riksskatteverket har på förfrågan uttalat som sin uppfattning att någon avdragsrätt för resekostnaderna inte föreligger. Uttalandet har skett mot bakgrund av skattedomstolarnas praxis. Avdrag för hemresekostnader medges bara om inkomsttagaren har eget hushåll. Så anses inte vara fallet i fråga om ungdomar som bor hos sina föräldrar. De ungdomar som fått resorna betalda av AMS intar ingen särställning i förhållande till andra ungdomar som arbetar utanför sin hemort. De ungdomar som inte fått särskilda bidrag utan med egna medel fått bekosta sina hemresor torde inte kunna påräkna avdrag utan måste själva stå för hela resekostnaden. Det är beklagligt om det uppstår ett missförstånd hos de nu aktuella ungdomarna om skattereglerna för bidragen till hemresor. Regeringen är emellertid beredd att vidta åtgärder i syfte att undanröja olägenheterna för de ungdomar som genom en beskattning får värdet av sina fria hemresor reducerade. De problem som aktualiseras i samband med den skattemässiga bedömningen av dessa ungdomars hemresor är ganska omfattande. Den översyn av reglerna som även jag anser påkallad bör ske inom den kommitté som i dagarna tillsätts för att göra en grundlig översyn av alla skattefrågor rörande traktamenten, reseersättningar och resekostnader.

Herr talman! Jag får tacka budgetministern för svaret, även om jag menar att det inte är ett svar på min fråga — däremot är det kanske svar på de frågor som andra ledamöter har ställt efter det att jag lämnade in min fråga.

Men mer förvånad blev allmänheten när den fick klart för sig att dessa resor — gåvor eller vad man nu vill kalla det — inte skulle beskattas. Förvåningen blev ännu större när regeringen vägrade publicera namnen på dessa personer. Man frågade sig: Vad ville regeringen dölja? Vad var det för skumt som låg bakom regeringens vägran? Vilka personer och vilka intressen ville man skydda? Hade korruptionen brett ut sig för långt? Regeringen var lika halsstarrig trots den omfattande publiciteten i massmedia. Regeringen måste ha varit fullt medveten om att dessa listor skulle komma fram när som helst — när så många kände till dem var det bara en tidsfråga. Men regeringen tycktes lika naiv i detta fall som i många andra avseenden. Även jag som tillhör fotfolket i denna riksdag — och det gjorde ju också herr Mundebo innan han blev budgetminister — har listan i min hand. Det var dessa namn som regeringen vägrade att publicera. Här finns namnen på statsråd, personer tillhörande kungahuset och en rad andra prominenta personer — jag ser dem inte i kammaren i dag, men det kanske har sin förklaring. Var det kungahuset, familjen Wallenberg eller de gamla förbrukade statsråden som man ville skydda? Den frågan ställer sig naturligtvis människorna. Men så kom något som kom bägaren att rinna över. Unga människor, 20 åringar i stor utsträckning från Norrland, som hade tvingats söka arbete söderut, hade fått vissa gratisresor. De hade fått uppgift om att de resorna inte skulle beskattas. Men plötsligt kom meddelandet att dessa ungdomar som hade tvingats till arbete söderut skulle betala skatt för sina resor. Det var detta jag aktualiserade i min fråga. Det är klart att folk tycker att man här tar hänsyn till person. Är du statsråd, tillhör du kungahuset eller är du en Wallenberg får du fria jordenruntresor och slipper skatta för dem. Men tillhör du socialgrupp tre är du en annan person i det här samhället. Det var detta jag berörde i min fråga, som jag inte har fått något svar på. Jag ser att min taletid nu är ute, och jag slutar med att fråga herr Mundebo: Var finns här likheten inför lagen?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på den här frågan. Jag ser av svaret att regeringen lovar se över det här problemet. Vi får hoppas att den översynen sker snabbt, så att ungdomarna snart får ett klart besked. För det beskedet bör vara skattebefrielse. Det kan inte vara rimligt att man först gör allt för att locka ungdomarna till arbetsplatser långt ifrån hemmen, och utnyttjar deras nödläge — för ett sådant är det ju fråga om när man inte har jobb på hemorten — och sedan ger dem en skattesmäll av det här slaget. Det är sällan jag fått så många reaktioner utifrån som just i denna fråga. Den kväll som detta offentliggjordes i TV fick jag telefonsamtal från 11 norrbottniska ungdomar, som med bestörtning och indignation i rösten frågade om detta kunde vara sant och om det inte var möjligt att göra någonting i riksdagen. Den här indignationen är helt förståelig. Ingen av de 11 ungdomar som kontaktade mig sade att de hade blivit underrättade i förväg omaatt det skulle bli sådana här konsekvenser. Nu ser jag av frågesvaret att det har meddelats i en informationsfolder. Men tydligen har den informationen varit så bristfällig och så finstilt att den inte har observerats av ungdomarna. På grund av att dessa ungdomar lever i ett samhälle som inte kan garantera den mänskliga rätten till arbete på hemorten eller ens i det egna länet hade de motvilligt accepterat att ta jobb långt hemifrån. Att de erbjudna sex gratisresorna för att hälsa på hemma var ett av skälen till att dessa ungdomar tog de här jobben berättade flera av dem. Mot den bakgrunden tycker jag nästan att det är snudd på bedrägeri om myndigheterna sedan kräver flera tusen kronor i skatt för dessa hemresor. De politiska ungdomsförbunden har med rätta karakteriserat dessa skattekrav som stötande och felaktiga. Sett mot den generositet som man visade förmögna i samhället, något som man tidigare varit inne på här i dag, är det verkligen ingen felaktig karakteristik. Det är alltså nödvändigt att finna ett system som gör att denna skattetekniska oformlighet helt rättas till. Det är därför bra att man nu gör den här översynen, som jag anser måste ge ett resultat mycket snabbt, så att dessa ungdomar slipper sväva i ovisshet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Många människor blev med rätta upprörda när tidningar och TV för några veckor sedan meddelade att tusentals ungdomar, huvudsakligen från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Gotland, skulle kunna få upp till 3 500 kr. i kvarskatt på grund av de sex fria resor som AMS beviljat dem med anledning av att de bosatt sig söderut för att där kunna få arbete. Man skulle kunna jämföra dessa ungdomars resor med de fritidsresor som de värnpliktiga åtnjuter och som inte behöver tas upp till beskattning. De värnpliktiga behöver emellertid inte heller — i motsats till AMS-ungdomarna —- skatta för kontantersättningen under värnpliktstiden. Skattemyndigheterna anser sig därför säkerligen ha handlat logiskt när de ansett att resorna likaväl som inkomsterna från AMS borde beskattas. Av budgetministerns svar framgår nu att AMS i förväg informerat om att de fria hemresorna skulle betraktas som en skattepliktig förmån. Jag tycker det är en mycket viktig upplysning, som gör klart att man på intet sätt kan tala om något slags retroaktiv beskattning. Möjligen kan det sägas att informationen inte varit av den omfattningen att den i tillräcklig utsträckning trängt igenom, och det är i så fall mycket beklagligt. Men det är glädjande att budgetministern nu meddelar att regeringen är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att mildra effekterna av dessa skatteregler. Jag tackar än en gång budgetministern och är nöjd med det svar jag fått.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par tillägg. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i den diskussion om gällande sekretesslag som justitieministern nyligen har fört. Jag vill bara poängtera att det gällde att tillämpa lagen i den utformning den fått genom beslut här i riksdagen. Och det är vad regeringen har gjort. När det sedan gäller resorna inom AMS-systemets ram, så kommer de nu aktuella ungdomarnas problem att lösas genom ett särskilt beslut, inte inom skattesystemets ram utan bidragsvägen. Jag förutsätter att AMS fortsätt ningsvis på ett klart och entydigt sätt ger information om gällande regler, så att problem inte uppkommer.

Och vilken inriktning de reglerna bör få när det gäller SAS resorna framgår helt klart av mitt svar.

Herr talman! Budgetministern säger i sitt svar att det — och detta har det också talats om här i replikerna — i en informationsfolder som AMS lämnat ut till de ungdomar det gäller anges att bidragen är skattepliktiga. Men jag har ett brev från arbetsmarknadsstyrelsen av den 28 oktober 1977, där det sägs: ”De län som omfattas av försöksverksamheten har, med utgångspunkt från verksamhetens målsättning, i många fall uppfattat dessa bidrag som skattefria och detta har medfört att information till berörda ungdomar ej har givits.” Ungdomarna kände alltså ingenting till om detta. Det är fel i svaret. Även om AMS gett ut en folder, så har den inte kommit ungdomarna till handa — det framgår av brevet från arbetsmarknadsstyrelsen. Man kan alltså inte anklaga ungdomarna i det här fallet utan snarare budgetdepartementet. Eftersom jag har ordet vill jag också säga att det är underligt, herr budgetminister, att frågan om AMS-resorna skall utredas medan miljonärernas, kungahusets och de svenska statsrådens gratis jordenruntresor skall vara skattebefriade — i varje fall enligt budgetministerns tidigare uppfattning. Dessutom gjorde regeringen allt för att hemlighålla namnen på innehavarna av SAS-korten. Och jag har inte fått svar på frågan: Varför handlade ni på detta sätt? Nu står regeringen och statsrådet Mundebo här likt skolgrabben som hickande och stammande försöker försvara sig då han tagits på bar gärning för ofog han gjort. Men i det här fallet, herr Mundebo, är saken ännu värre än när en skolgrabb gjort något ofog. Och uppträdandet i övrigt är rätt karakteristiskt.
Herr talman! Mot bakgrund av att en översyn skall göras vill statsrådet inte nu tala om vilka åtgärder som kommer att vidtas, och det kan jag möjligen förstå. Men jag vill framhålla att det inte bara gäller att undanröja olägenheterna för de nu aktuella ungdomarna, utan det gäller också att se till att andra ungdomar inte får liknande bekymmer i framtiden. Jag vill än en gång understryka vikten av att den beslutade översynen sker mycket snabbt, så att man skingrar den oro som många ungdomar fortfarande bär inombords. Att på grund av arbetsbrist tvingas jobba långt från hemorten kan innebära en ständig plåga i sig. Om ungdomarna dessutom skulle straffas med skatt som de inte har väntat sig, då skulle en grov orätt begås. Resultatet av översynen måste därför bli att ungdomarna slipper betala skatt för sina Nr 64
Herr talman! Jag skall bara kommentera de synpunkter i sak som framfördes i de två senaste inläggen. När det gäller SAS-resorna ankommer det på länsskatterätten att tolka gällande lagstiftning. Länsskatterätten kommer med beslut i ärendet under nästa månad. Beträffande de nya reglerna skall i dagarna påbörjas en översyn av hela området rörande traktamentersättningar och resekostnader. Jag har klart redogjort för min uppfattning om hur de nya reglerna bör se ut när det gäller SAS-resorna. Dessa bör beskattas i den mån frikort över huvud taget förekommer.

Och detta är att beklaga — jag upprepar det ännu en gång — men för att undanröja de olägenheter som här finns kommer alltså regeringen att fatta särskilda beslut rörande dessa ungdomars resor.
Herr talman! Att krypa bakom länsskatterätten hjälper föga den sak som herr Mundebo har till uppgift att försvara här, nämligen frågan om SAS korten och de stora förmåner som representanter för kungahuset, statsråd, Wallenberg och andra åtnjuter. Herr Mundebo svarade inte på min fråga. Den löd: Varför hemlighöll regeringen listorna och möjliggjorde alla dessa skriverier i tidningarna och ett omfattande ryktessprideri? Ni förklarade att så fort korten kom från SAS, så lämnade ni dem tillbaka. Men vilka rykten var det som spreds ute i landet? Jo, följande — och det känner ni säkert till själva: Det första statsråden gjorde, innan taburetterna ens hunnit bli varma, var att ringa till SAS och fråga: När kommer våra frikort? Ni bäddade för de omfattande skriverier som förevarit genom att smussla och hemlighålla, och ni är själva orsaken till dem. Ni kunde i stället ha sagt till SAS: Vi lämnar namnen på statsråden. Det är nio stycken det är fråga om, och i Övrigt är listan hemligstämplad. Men så gjorde ni inte. Halsstarrigt uppträdde ni hela tiden och vägrade att ge allmänheten uppgifterna, trots att ni visste att dessa namn när som helst skulle komma att publiceras. Då frågar man sig: Vem ville ni skydda? Vilka intressen ville ni skydda? På detta svarar inte herr Mundebo.
Herr talman! Bara ett sista tillägg, eftersom den här debatten inte längre handlar om sakfrågor utan om ett antal andra kommentarer av Gustav Lorentzon. Justitieministern har nyligen på en särskild fråga utförligt redogjort för handläggningen när det gäller sekretesslagstiftningen. Det fanns inte några intressen att skydda. Uppgifter fanns f. ö. tillgängliga. Den myndighet som har att handlägga de här frågorna, nämligen skattechefen, har sedan lång tid tillbaka tillgång till handlingarna. Skälet är helt enkelt följande: Regeringen har att tillämpa en sekretesslagstiftning, beslutad av riksdagen. Regeringen har tillämpat den lagstiftningen helt enligt riksdagens beslut.
Herr talman! Nej, herr budgetminister, det går inte an att krypa bakom i det här fallet heller och påstå att det inte är sakliga frågor jag talar om. Det är just sakfrågor jag ställer, och det är dem ni inte svarar på. Orsaken till att vi har fått denna omfattande publicitet här i landet är ju att regeringen har handlat på det sätt som jag skildrar. Det tillhör verkligen saken, herr budgetminister.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har i interpellation till kommunikationsministern frågat dels om denne vill medverka till att rådande krav på synskärpa för anställning i allmän tjänst på ett bättre sätt än f. n. anpassas till dagens samhälle så att kraven kan uppfyllas med korrigering, dels om denne är beredd att uttala att dispens i fråga om synkrav i större utsträckning bör medges av vederbörande myndighet. Interpellationen har överlämnats till mig. Bestämmelser om krav på synskärpa för skilda yrkeskategorier har utfärdats av ett flertal myndigheter. Som exempel kan nämnas rikspolisstyrelsen, generaltullstyrelsen, luftfartsverket och myndigheter inom försvarsmakten. Bestämmelserna motiveras av de särskilda krav på säkerhet som måste ställas för olika yrkeskategorier inom myndigheternas verksamhetsområden. De avser i vissa fall mätningar utan korrigeringsglas, i vissa andra fall med sådana. I något fall grundas bestämmelserna på de förslag till fordringar på Nr 64 synförmågan för anställda i allmän och enskild tjänst som år 1950 lades fram av en kommitté med uppgift att utreda frågan. Detta gäller t.ex. för tullverket, som efter beslut av Kungl. Maj:t 1954 fastställde fordringar på synförmåga för personal vid verket. I andra fall är synkravsbestämmelserna grundade på förslag till anställningskrav som upprättats vid resp. myndighet eller på internationellt fastställda normer. Det senare gäller luftfartsverkets bestämmelser om synkrav för t.ex. trafikflygare. Hans Petersson i Röstånga har i interpellationen särskilt pekat på de synkravsbestämmelser som finns vid tullverket. 1973 tillsattes en partssammansatt grupp vid verket för att bl.a. utreda behovet av nya bestämmelser om synkrav. Arbetsgruppen föreslog vissa ändringar, t.ex. fortlöpande kontroll av synförmågan hos vissa tjänstemän vid kustbevakningen. Regeringen medgav den 10 april 1975 att generaltullstyrelsen efter hörande av statens personalnämnd fick utfärda nya bestämmelser om bl.a. synkrav. Generaltullstyrelsen har ännu inte utfärdat några nya bestämmelser. Ett av skälen härtill är att styrelsen särskilt övervägt om korrektion med synglas skall tillåtas vid nyanställning. På staten som arbetsgivare vilar ett särskilt ansvar att underlätta för människor med olika slag av handikapp att få ett fullgott arbete. Det är därför angeläget att tillse, att man inte utan starka skäl ställer anställningskrav som kan utestänga grupper av arbetssökande från statliga tjänster. Jag vill därför meddela att det är min avsikt att föranstalta om en översyn av gällande synkrav för anställning i statlig tjänst. Jag kommer då också att överväga, om översynen bör omfatta även gällande hörselkrav. Jag är däremot inte beredd att i detta skede ge någon allmän rekommendation om dispens från de gällande kraven.

Herr talman! Det är lätt att instämma i budgetministerns uttalande att det vilar ett särskilt ansvar på staten för att underlätta för människor med olika handikapp att få ett fullgott arbete. Tyvärr måste man konstatera att staten på detta område hittills har varit en dålig föregångare. Och man blir närmast beklämd av uppgiften om generaltullstyrelsens saktfärdighet. Det är snart tre år sedan styrelsen fick rätt att utfärda nya bestämmelser om synkrav. Men ännu har styrelsen inte kunnat fatta det som jag tycker självklara beslutet att korrektion med synglas bör tillåtas vid nyanställning. Jag tackar budgetministern för ett bra interpellationssvar och konstaterar att han drar konsekvenserna av sin åsikt om staten som arbetsgivare samt att han skall föranstalta om en översyn. En sådan översyn blir naturligtvis än bättre om den också kan inrymma hörselkraven. För detta är det lätt att uttala en mycket stor tillfredsställelse. Det andra ledet av min interpellation handlade om att dispens bör lämnas i större utsträckning av myndigheterna. Budgetministern är i dag inte beredd att ge någon allmän rekommendation om dispens från gällande krav. Så långt 9” sträckte sig heller inte mina funderingar. Jag föreställer mig att den kommande översynen öppnar vägar till statlig anställning för åtskilliga som inte uppfyller nu gällande synkrav, dvs. så att glasögon kan tillåtas där de inte får användas i dag. Men under den tid översynen pågår och till dess nya bestämmelser föreligger finns det alltjämt människor som blir utestängda från arbeten för vilka de har både intresse och förutsättningar. Jag menar att det redan i dag finns åtskilliga fall, där vederbörande myndighet klart kan konstatera att den sökande mycket väl klarar en uppgift med hjälp av glasögon. Han eller hon får ju, när anställningen väl är klar, ofta fullgöra betydligt mera kvalificerade uppgifter om synen efter hand blir försämrad.

Budgetministern har här intagit en klar ståndpunkt i fråga om statens ansvar som arbetsgivare. Därför anser jag mig också kunna efterlysa en personlig uppfattning hos budgetministern om dispens för en grupp — låt vara en liten sådan - som kommer i kläm under tiden. Jag hoppas innerligt att den uppfattningen ligger i linje med vad jag här har skisserat. Då kan myndigheterna på ett smidigare sätt tolka gällande synkravsbestämmelser. I stället för att hålla fast vid formalistiska regler bör inställningen vara att hellre fria än fälla.
Herr talman! Min förhoppning är att den översyn som vi nu skall göra inte skall ta lång tid, utan att vi relativt snart skall kunna komma fram till nya lösningar. Jag vill tillägga att jag för min egen del utgår från att myndigheterna, medan denna översyn pågår, i tveksamma fall väljer att hellre fria än fälla.

Herr talman! Birger Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att förbättra kapitalförsörjningen för lantbruket, särskilt i Gävleborgs län. I interpellationen behandlas i huvudsak endast de kapitalförsörjningsproblem som lantbrukare i Gävleborgs län brottas med. För att besvara interpellationen krävs det dock att problemen ses i ett större sammanhang. Jordbruksnäringens kapitalbehov måste vägas mot de krav som ställs på kapitalmarknaden på andra håll i landet och från andra samhällssektorer. Jag utgår ifrån att interpellationen avser behovet av långfristigt kapital. Det finns skäl att inledningsvis påminna om det läge som sedan lång tid har rått på den svenska kapitalmarknaden. Trots att den dominerande långivaren, AP fonden, har haft en ökande kapacitet, har kapitalmarknaden inte förmått tillfredsställa den efterfrågan på kapital som finns inom olika sektorer av samhället. Exempelvis har bostadsobligationer, prioriterade inteckningslån för bostadshus och hypoteksbanksobligationer inte kunnat placeras i tillräcklig omfattning utan press på kreditinstituten i form av likviditetskvoter och överenskommelser med placerarna. fr.o.m. i år kan situationen på kapitalmarknaden ytterligare försämras genom att AP-fondens placeringskapacitet minskar eller stagnerar. Vill man under dessa omständigheter öka tillförseln av långfristigt kapital för någon låntagargrupp, tvingas man begränsa utrymmet för andra. Inom kreditmarknaden finns som bekant en prioriterad sektor för staten och bostadsbyggandet. Den statliga långfristiga upplåningen sammanhänger med den budgetoch penningpolitik som förs i syfte att nå de övergripande målen för den ekonomiska politiken oberoende av önskemål om lättnader från vissa låntagargrupper. Ett växande statligt budgetunderskott gör det önskvärt att staten tar i anspråk en större andel av obligationsmarknaden. Man måste också räkna med ett ökat placeringsbehov i fråga om bostadsobligationer som följd av strävandena att öka bostadsbyggandet och energisparandet i bostäder. I dagens situation är det vidare nödvändigt — som jag har understrukit i finansplanen — att underlätta finansieringen av industrins investeringar. I fråga om jordbrukets kapitalförsörjning är det knappast riktigt att göra gällande att den starkt försämrats. Hypoteksbanken har ökat sin utgivning av obligationer från 200 milj.kr. år 1973 till 600 milj.kr. år 1976 och 675 milj.kr. år 1977. Jag är emellertid medveten om att jordbruksnäringens behov av krediter har ökat starkt med följd att väntetiderna för lån har blivit längre. Min allmänna bedömning — som ligger i linje med vad jag har anfört i finansplanen — är att det inte finns utrymme för någon nämnvärd ökning av hypoteksbankens utlåningskapacitet. Det är emellertid i första hand riksbanken som har att ta ställning till sådana frågor. Jag har inhämtat att riksbanken har meddelat hypoteksbanken att något ökat utrymme för försäljning av obligationer på kapitalmarknaden under år 1978 f. n. inte kan påräknas. Fördelningen av hypoteksbankens medel mellan de olika landshypoteksföreningarna ankommer helt på banken och föreningarna. Jag förutsätter att vid fördelningen hänsyn tas till ändringar i behovet i olika regioner och att därvid beaktas de särskilda motiv som kan göras gällande, exempelvis i Gävleborgs län. Lån från landshypoteksföreningarna är dock bara en av finansieringskällorna för jordbruket. Bankerna och särskilt föreningsbankerna lämnar jordbrukskrediter till betydande belopp. Sålunda uppgick föreningsbankernas utlåning under vart och ett av de tre senaste åren till ca en miljard kronor utöver bostadsbyggnadskrediter. Ökningstakten i föreningsbankernas inlåning, och därmed utlåningskapaciteten, har länge varit hög, och det finns ingen anledning anta att detta förhållande kommer att ändras. Regeringen har i sin proposition om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken betonat att tillgången på långfristigt kapital är av avgörande betydelse för bl.a. jordbrukets möjligheter att hålla en hög rationaliseringstakt. Kapitalmarknadsutredningen, som avser att inom kort lämna sitt slutbetänkande, kan väntas behandla olika problem på kapitalmarknaden som hänger samman med att förse olika sektorer i samhället med långfristigt kapital. I avvaktan på detta betänkande och remissbehandlingen därav samt med hänvisning till de allmänna ekonomiska överväganden som jag har redovisat är jag inte beredd att nu vidta några konkreta åtgärder. Regeringen kommer emellertid självfallet att inom ramen för tillgängligt utrymme beakta jordbrukets kreditbehov vid bedömningen av olika samhällssektorers tillgång till kapitalmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret på den fråga som Birger Olsson har framställt. Jag tycker att det var ovanligt uttömmande. Man bör nog ändå ha mycket stor förståelse för att den rådande situationen från jordbrukets synpunkt framstår som mycket bekymmersam och för att jordbrukarna inte alls är nöjda med läget på kreditområdet, speciellt med tanke på svårigheterna att få långsiktiga krediter. Väntetiderna, som också ekonomiministern tog upp, är klart för långa och från jordbrukets synpunkt mycket otillfredsställande. Jag är t.ex. övertygad om att en bättre kreditförsörjning på lantbrukets område skulle kunna vara ett värdefullt bidrag till sysselsättningen ute i landet, speciellt utanför de stora tätorterna. Detta gäller främst inom byggnadssektorn. Med tanke på det stora behovet av omoch tillbyggnad på jordbruksfastigheter skulle större fart på denna del av kapitalmarknaden också kunna få en hel del regionalpolitiska effekter. Jag delar ekonomiministerns uppfattning att fördelningen av de tillgängliga resurserna skall skötas av Hypoteksbanken. Med tanke på den starka satsning på SR-verksamheten som skett i Norrlandslänen och i Dalarna framstår det dock för en lekman som självklart att fördelningsmetoderna är något föråldrade. Gävleborgs län är särskilt utsatt, eftersom man också där haft en stark satsning på SR-verksamheten. Positivt i detta sammanhang är det numera allt bättre samarbete som råder mellan hypoteksrörelsen och delar av bankerna. Man får därigenom smidigare avlyft än tidigare, så snart hypoteksinstitutet får sina pengar. Men som framgår av statistiken skiftar bankernas intresse för att bevilja garantilån till jordbruket, eftersom långsiktiga lån med låga räntor inte är särskilt fördelaktiga för bankerna. Jag kan inte underlåta att reagera mot det alltför ljumma intresse som vissa banker visar för sådana garantilån, tydligen bara därför att de inte är tillräckligt lönande. Ekonomiministern säger nu att kapitalmarknadsutredningen arbetar med denna fråga, och det är min förhoppning att man skall ta ett ordentligt tag i de problem som interpellanten har aktualiserat. Slutligen säger ekonomiministern: ”Regeringen kommer emellertid självfallet att inom ramen för tillgängligt utrymme beakta jordbrukets kreditbehov vid bedömningen av olika samhällssektorers tillgång till kapitalmarknaden.” Om vi även i fortsättningen skall ha så långa väntetider som nu, förutsätter jag att regeringen är beredd att sätta in extra åtgärder just på jordbruksområdet.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Det skulle kanske i och för sig ha varit intressant att lämna några uppgifter om hur långivningen fördelas på olika sektorer i samhället, men jag skall inte göra det. Jag skall bara säga en sak till tröst för Gunnar Björk i Gävle och interpellanten. Jag sade i interpellationssvaret att riksbanken har meddelat Hypoteksbanken att något ökat utrymme för försäljning av obligationer på kapitalmarknaden under år 1978 f. n. inte kan påräknas. Jag vill där göra det tillägget att det såvitt jag vet just nu pågår vissa överväganden inom riksbanken som — om jag skall uttrycka mig försiktigt — torde kunna leda till en något mera positiv inställning i detta hänseende.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ungdomar mellan 18 och 20 år som fortsätter sina studier i gymnasieskola eller på folkhögskola får ett bättre ekonomiskt stöd av samhället. Studerande mellan 18 och 20 år tillhör studiehjälpssystemet och kan således erhålla studiebidrag, inackorderingstillägg, resetillägg samt inkomstprövat och behovsprövat tillägg. I vissa fall kan också återbetalningspliktiga studiemedel utgå. Studiehjälpssystemet förutsätter att ungdomarna fortfarande utgör en del av föräldraekonomin. Många ungdomar mellan 18 och 20 år flyttar emellertid numera hemifrån och har då svårt att klara sin ekonomi. Studiestödsutredningen, som i juni 1977 överlämnat sitt betänkande Studiestöd — alternativa utvecklingslinjer , har uppmärksammat problemen för äldre ungdomar i bl.a. gymnasieskolan. Utredningen föreslår också provisoriska åtgärder för denna grupp. Studiestödsutredningens förslag innebär att den som fyllt 18 år och bedriver gymnasiala studier skall få rätt att utnyttja de återbetalningspliktiga studiemedlen i studiemedelssystemet i den utsträckning som behövs för att dessa tillsammans med studiebidraget och tilläggen skall ge ett studiestöd som i stort sett motsvarar det högsta beloppet inom studiemedelssystemet. I årets budgetproposition (prop. 1977/78:100 bil. 12) tar jag upp utredningens förslag men anför att jag vill avvakta remissbehandlingen av förslaget innan jag är beredd att ta ställning. Remisstiden för studiestödsutredningens betänkande har nu gått ut, och jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att, mot bakgrund av de ställningstaganden som kan bli följden av utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter, i tilläggsdirektiv ge utredningen fortsatt uppdrag att framlägga konkreta förslag till förändringar av det studiesociala stödet. Jag anser det angeläget att i detta sammanhang ånyo speciellt uppmärksamma 18-19-åringarna.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Varje år skulle 4 000 ungdomar mellan 18 och 20 år gå på gymnasium eller folkhögskola om de fick ekonomisk hjälp av samhället. Det har studiestödsutredningen räknat ut. Det skulle kosta 56 milj.kr. att ge dessa ungdomar denna hjälp. Reglerna för att få ekonomisk hjälp är sådana att de här ungdomarna faller utanför systemet. De kan få ett studiebidrag och ett inackorderingstillägg, men detta är så litet att det inte går att leva på. Centrala studiestödsnämnden i Sundsvall har begärt hos studiestödsutredningen att dessa orättvisa regler skall försvinna. Man hade också hoppats att frågan skulle lösas och att regeringen i budgetpropositionen skulle anslå medel till ungdomarna. Men i propositionen föreslås inga medel anslagna. Konsekvenserna av regeringens handlande blir att en mängd ungdomar inte har råd att fortsätta studera för så vitt de inte kan leva på sina föräldrar. Vi vet att många ungdomar i denna ålder flyttar hemifrån, och då är det också, menar jag, helt självklart att de skall ha tillgång till den ekonomiska hjälp som behövs för att fullfölja studierna. Studiemedel utgår för studier vid universitet och högskolor. Det får man alltså om man som 18-åring lämnar gymnasiet och går vidare till högre utbildning, men inte om man är en elev mellan 18 och 20 år som går på gymnasiet — då utgår inte studiemedel. På utbildningsdepartementet säger man så här i en artikel jag läste för något tag sedan: Ungdomar mellan 18 och 20 som flyttar hemifrån passar inte in i systemet. Att se till att dessa ungdomar får ekonomisk hjälp anser man sig på utbildningsdepartementet inte ha råd med och säger vidare: De får fortsätta att klara sig bäst de själva kan. Det tycker jag är ett ganska cyniskt uttalande. När det nuvarande studiemedelssystemet infördes sade man att målet skulle vara att bryta den sociala snedrekryteringen. Nu vet vi att det inte blivit så. Man har inte uppnått de förändringar man trodde. Och med regeringens snålhet förbättrar man inte heller förhållandena — tvärtom. Vpk menar att rätten att studera skall vara allmän och att den inte skall vara beroende av om man har ekonomiska möjligheter eller inte. Därför har vi sedan länge kämpat för att de ekonomiska spärrarna för att få studera skall avskaffas. Vi har också krävt att det studiesociala stödet skall göras om så att det blir ett enhetligt system från 16 års ålder samt också att studielön skall utgå från denna ålder. Det är den enda väg man kan gå om man vill bryta snedrekryteringen inom utbildningen. Det svar som jag fått tycker jag trots allt har en positiv grundton. Men det brådskar med att lösa det här problemet. Centrala studiestödsnämnden har också sagt detta och hoppats på att man skulle göra någonting i årets budgetproposition. Det finns redan ett förslag. Vad jag förstått borde det finnas möjligheter att låta det förslaget gälla från den 1 juli i år. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han kan tänka sig att tillmötesgå den här förhoppningen och låta ungdomarna från den 1 juli få detta välbehövliga ekonomiska stöd.
Herr talman! Inga Lantz vet att regeringen har lagt sitt förslag i budgetpropositionen, och vi har inte funnit det möjligt att anvisa så många miljoner som det här förslaget skulle kräva. Men jag är den förste att erkänna att detta är en angelägen reform, och av mitt svar framgick att vi delar Inga Lantz uppfattning att 18-20-åringarna är en kategori som har kommit i kläm mellan de olika delarna i studiestödssystemet. Jag hoppas att vi ett kommande år skall kunna rätta till detta. Men, som sagt, till den 1 juli har vi inte funnit utrymme, som framgår av budgetpropositionen.
Herr talman! Frågan är inte ny i riksdagen, den har varit uppe till behandling både 1976 och 1977 i socialförsäkringsutskottet, och man tryckte då mycket hårt på att frågan skulle lösas. Det är väl därför som förhoppningarna också har spänts när det gäller regeringens handlande. Man trodde att den skulle kunna lösas. Det sägs i betänkandet 1976/77:18: ”Det främsta syftet med 1964 års reform på det studiesociala området var att ge alla ungdomar ekonomiska möjligheter att fortsätta sina studier efter grundskolan. Detta syfte har ännu inte i den utsträckning som förutsatts tillgodosetts. Det är mot bakgrunden härav som dåvarande departementschefen i direktiv till studiestödsutredningen mycket starkt betonat angelägenheten av att det fortsatta ungdomsstudiestödet leder till en jämnare rekrytering till högre studier. Utredningen skall särskilt analysera situationen för myndiga ungdomar som tillhör studiehjälpssystemet.” Utskottet säger vidare att ”en förstärkning av ungdomsstudiestödet tillhör studiestödsutredningens angelägnaste uppgifter”, och utskottet ”vill erinra om att riksdagen vid fjolårets riksmöte — — — förutsatte att frågan om stödet till ungdomar mellan 18 och 20 år i gymnasieskolan skulle få en snar lösning”. Man har alltså väntat från 1975 77 och ännu har ingenting hänt i den här frågan. Ungdomarna fortsätter att vara utan det ekonomiska stöd de behöver, och detta fortsätter också att förstärka den sociala snedrekryteringen. Det är märkligt att man inte har uppmärksammat den här frågan mer från regeringens sida.
Herr talman! Förvisso har frågan uppmärksammats, men vi har inte haft resurser.
Herr talman! Vi skall inte gå in på ekonomisk politik, men det är klart att det finns pengar till en sådan här reform om man bara vill genomföra den. Det finns en mängd olika områden i samhällsekonomin som man kan prioritera för att genomföra de här åtgärderna både för 18-20-åringarna som går på gymnasiet och för dem som behöver studielön, om man bara har den politiska viljan.

Herr talman! Gudrun Sundström har frågat mig när regeringen tänker lämna besked till Kvarnsvedens Pappersbruk om en utbyggnad så att företaget kan utöka sin verksamhet att tillvarata returpapper. Den aktuella utbyggnaden prövas av regeringen enligt 136 a § byggnadslagen. För några månader sedan gjordes en allsidig bedömning av föreliggande ansökningar om utbyggnader baserade på returpapper. Man fann inte skäl att då tillåta utbyggnaden av Kvarnsvedens Pappersbruk. Företaget har nu under hand upplyst att man överväger att till viss del ändra utbyggnadsplanerna bl.a. vad gäller att utnyttja returpapper. Regeringen avvaktar besked från företaget i denna fråga.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

Det första är att Kvarnsvedens Pappersbruk faktiskt var det första pappersbruk i Sverige som iordningställde en anläggning för att tillvarata returpapper. Man gjorde det med tanke på att man skulle kunna bygga ut denna verksamhet. Erfarenheterna av verksamheten är mycket goda f. n., och man har kommit fram till en metod som skulle passa mycket bra vid en utbyggnad. Kommer inte denna utbyggnad till stånd, så tycker jag att man liksom har spolierat kostnaderna för och erfarenheterna av anläggningen. Det andra motivet är att anläggningen ligger i linje med det beslut vi har tagit om det kommunala renhållningsmonopolet och skyldigheten att separera pappersavfall från annat avfall. Redan nu använder Kvarnsvedens Pappersbruk 30 000 ton returpapper i sin tillverkning, och man skulle kunna öka användningen till 115 000 ton om man fick möjlighet att bygga ut. Det är nu redan klarlagt att det inte finns något miljöhinder när det gäller att bygga ut. Råvaruuttaget i skogen skulle skonas, om man fick fortsätta med denna verksamhet och utöka den. Det finns en mycket förmånlig energiförbrukningsplan, som är fogad till ansökningen. Den ökade transporten skulle ske på järnväg, och det tycker jag är mycket positivt. Det tredje skälet är att det råder stor oro bland de anställda inom pappersbruket därför att regeringen inte har lämnat något besked om utbyggnaden. Redan i augusti 1977 skrev de olika fackförbunden och berättade för regeringen om sin oro för vad som skulle hända om inte utbyggnaden kommer till stånd. Från företaget har man sagt att man är tvungen att dra in 400 arbetstillfällen i början av 1980-talet. Men skulle denna utbyggnad kunna komma till stånd, så skulle man kunna tänka sig att bara 200 fick avskedas. Jag vet inte hur väl statsrådet är insatt i Borlänges arbetsmarknadsförhållanden. Men situationen är sådan att alla vi som bor där är mycket oroade när det gäller hur framtiden skall kunna mötas av människorna i Borlänge.
Herr talman! Jag kan försäkra Gudrun Sundström att vi inte skulle önska någonting högre än att vi inte hade sett några hinder för att ge detta tillstånd. Men det är att märka att det inte heller är fråga om något avslag, utan förhandlingar och utbyte av tankar pågår. Det är vår förhoppning att det skall kunna bli ett positivt besked. När vi hade dessa allvarliga diskussioner och gav ett par tillstånd, kom vi fram till att vi inte hade mer råvara att bygga upp denna verksamhet på än som motsvarade de tillstånd vi gav. Men jag vill också säga att i samband med dessa tillstånd skrev jordbruksministern till samtliga kommuner om detta att man på allvar borde gå in för att separera och ta vara på papperet för att vi på det sättet också skulle få mera råvara och kunna bygga ut de industrier det här gäller. Det är klart att Gudrun Sundström känner ortens arbetsmarknadsförhållanden bättre än jag. Men jag vill ändå säga att jag tror att vi inom regeringen känner dem tillräckligt väl för att veta att det är mycket angeläget för orten att få denna utbyggnad.
Herr talman! Jag tycker att jag kan tolka statsrådets senaste inlägg som litet mera positivt för oss. Det är en fråga till som jag gärna skulle vilja ställa — om det finns några brister i den information som företaget har lämnat in till regeringen, så att man inte kan ge besked snart på den här punkten. Det är f. n. en orolig situation på arbetsmarknaden i Borlänge.
Herr talman! Jag kan bara säga det som väl också framgår av mitt svar på huvudfrågan att företaget nu överväger att ändra utbyggnadsplanerna. Det är just de beskeden från företaget som vi i nuvarande läge främst avvaktar.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det svaret. Jag hoppas att regeringen tar hänsyn både till den arbetsmarknadspolitiska situation som råder och till det förhållandet att den metod som prövats vid Kvarnsvedens Pappersbruk visat sig vara mycket positiv.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att skapa ytterligare klarhet i tillämpningen av bestämmelserna för stöd till energibesparande åtgärder och därvid tillse att de som har en äldre typ av spåneldningsanläggning och nu vill byta ut den mot en effektivare och Det är mycket angeläget att minska vårt beroende av importerade bränslen Tisdagen den för bl.a. uppvärmningsändamål. Det kan ske på flera sätt. Ett är att göra 24 januari 1978 husen energisnålare och värmeanläggningarna effektivare, dvs. mera bränslesnåla. Ett annat sätt är att elda med inhemska bränslen. Många fastighetsägare eldar redan med inhemska bränslen. Det gäller framför allt de fastighetsägare som har tillgång till sådant avfall från skogsoch sågverkshanteringen som inte kan användas i den skogsindustriella produktionen. De bidrar därvid till att hålla det totala behovet av importerade bränslen nere. Det är självfallet viktigt att de anläggningar för eldning som dessa använder är effektiva. Det är emellertid också viktigt med hänsyn till behovet av att minska vårt beroende av importerade bränslen att alla fastighetsägare, som kan, går över till att använda inhemska bränslen i någon form. Avsikten med stödet till energibesparande åtgärder är att stimulera till sådana åtgärder som syftar till bättre hushållning med energi i byggnader eller till användning av annat bränsle än olja vid uppvärmning. Närmare bestämmelser finns i förordningen om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. samt i bostadsstyrelsens anvisningar till förordningen. Energisparstödet är i sina huvuddrag inriktat på förbättringar av värmeoch ventilationssystem samt på förbättring av värmeisolering i väggar, fönster och bjälklag. Till stödberättigade förbättringar av värmesystem hör bl. å. anordning för fliseldning. Stöd utgår därvid för dels stokeranordning med termostatstyrd automatik, dels förugn. Av allmänna principer följer att stöd dock inte utgår för sådana åtgärder om de är att anse som underhåll. Byte av stokeranordning eller förugn bedöms vanligtvis som underhåll. Detta gäller även vid byte till en anordning som innebär en förbättrad teknik så länge grundfunktionen är väsentligen densamma. Däremot medges stöd för sådana byten där den befintliga anläggningen tekniskt sett har en uppenbart primitiv karaktär och utbytet medför en driftsäkrare anläggning med högre verkningsgrad. Framför allt de sågspånsugnar som installerades på 1950-talet torde numera i många fall betraktas som tekniskt sett så primitiva att nämnda förutsättningar för stöd till byte bedöms föreligga. Den avgörande skillnaden mellan ett modernt och ett äldre system för fliseldning torde annars ligga i driftsäkerheten. Vinsterna i form av lägre bränsleåtgång vid ett byte är däremot relativt små och torde knappast ensamma kunna motivera bytet. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att det inte finns anledning att överväga någon ändring i fråga om energisparstödet till fliseldning. Däremot kan det finnas skäl att på denna punkt förtydliga gällande regler. Det ären uppgift som ligger på bostadsstyrelsen. Enligt vad jag har erfarit kommer styrelsen att göra erforderliga förtydliganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Jag bedömer svaret som positivt, men jag har några följdfrågor som jag gärna vill ställa. Under 1950-talet och även in på 1960-talet var det relativa oljepriset väsentligt högre än i början av 1970-talet och troligen också högre än i dag. Då installerades på många håll framför allt i jordbruket s.k. sågspånsugnar och även anordningar för fliseldning. På det sättet kunde man tillgodogöra sig energivärdet i avfallsprodukter från skogsbruket, som annars skulle gå förlorade. Men i allmänhet var det vid den tiden ändå bristfälliga tekniska lösningar. När sedan oljepriset sjönk relativt sett föranledde detta de flesta som hade de här anläggningarna att gå över till oljeeldning eller kanske till elvärme. Nu är oljan åter något dyrare och samhället ger, som vi vet, stöd till energibesparande åtgärder. Därför har det blivit ett nytt intresse för att sätta i gång eldning av det här slaget — framför allt eldning med flis. Det har också gjort att den tekniska utvecklingen skjutit fart, och det finns i dag på marknaden anläggningar som motsvarar högt ställda krav på säkerhet, bekvämlighet och bränsleekonomi. Det är naturligtvis svårt att jämföra de anläggningarna med dem som fanns på 1950-talet. Även om det stora flertalet människor under det senaste årtiondet har övergått från spåneller fliseldning till olja finns det ändå en del som har behållit sina gamla anläggningar. Anledningen till min interpellation är egentligen ett praktiskt fall, där en jordbrukare hade kvar sin spåneldning och ville byta ut den men förvägrades stöd av länsbostadsnämnden. Det är litet tråkigt om myndigheterna förvägrar den här gruppen av människor stöd — av den anledningen att dessa ju faktiskt under en längre tid och mer konsekvent har inriktat sig på att utnyttja det inhemska bränslet än de som under en mellanperiod har använt olja. I huvudsak bedömer jag bostadsministerns svar som positivt, men det finns en del frågetecken inbyggda i svaret. Stödet går inte till sådana åtgärder som är att anse som underhåll. Därav följer alltså att byte av anläggning till ny anläggning av samma karaktär skall betraktas som underhåll. Om grundfunktionen är väsentligen densamma är det alltså byte. Då vill jag fråga: Vad är egentligen samma grundfunktion? Jag förutsätter här, att anläggning för konventionell vedeldning med hel ved resp. anläggning för fliseldning inte kan betraktas som om de har väsentligen samma grundfunktion, och att byte i sådant fall inte är underhåll. En gammal förugn av 1950-talstyp och en termostatstyrd stokeranläggning kan väl inte heller anses ha väsentligen samma grundfunktion. Av fortsättningen i svaret tycker jag mig uttyda detta, men sedan kommer det en mening där bostadsministern säger: ”Framför allt de sågspånsugnar som installerades på 1950-talet torde numera i många fall betraktas som primitiva.” Jag är litet orolig för orden ”många fall”, som lämnar en hel del öppet för bedömning lokalt. Med anledning av den formuleringen kan kanske inte den enskilde — när han planerar för de åtgärder som kan anses nödvändiga — vara säker på vilken bedömning som kommer att göras.
Herr talman! Jag är medveten om att det på nämnderna kan vara svårt att dra gränserna. Men som jag nämnt ser bostadsstyrelsen över kungörelsen för att göra den tydligare, så att den kan tillämpas likadant i olika län. När bytet innebär en förbättrad teknik bör det inte finnas något hinder för att få stödet. Men om det bara är fråga om ett byte av anordning måste man göra samma bedömning som vid byte av oljepanna. Till det utgår i dag inget stöd, som det gjorde tidigare. Det är att betrakta som underhåll. När bostadsstyrelsen gjort sin översyn av kungörelsen kommer det att bli så — jag tror jag kan lugna Karl Erik Olsson med det — att om bytet verkligen innebär att man övergår till ett något effektivare system kommer stöd också att lämnas.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet. Jag tolkar det så att ett förtydligande av de gällande reglerna kommer att innebära att konsekventa energisparare, t.ex. de som under årtionden eldat med skogsavfall, får sin rättmätiga del av samhällets energisparstöd.